Herr talman! Rinaldo Karlsson var väl närvarande i kammaren när jag höll mitt anförande. Jag vill inte att Rinaldo Karlsson skall påstå att jag säger att moderat alkoholpolitik enbart går ut på att satsa pengar på dem som redan är missbrukare. Jag sade från talarstolen i dag och har också många gånger tidigare sagt att vi vill kombinera avregleringen av alkoholpolitiken med en omfattande information till människorna om farorna med missbruk av alkohol. Det skall inte vara en förmyndaraktig information utan en information som visar respekt för människors möjligheter att ta till sig fakta. Man kan alltså inte påstå att jag enbart vill satsa pengar på dem som redan har hamnat i missbruk. Det är helt fel. Med all respekt för att Rinaldo Karlsson tror väldigt starkt på totalkonsumtionsmodellen vill jag ändå säga att man inte kan påstå att forskning över hela världen entydigt visar på ett samband mellan totalkonsumtion och missbruk. Så är det inte. Det finns väldigt många forskare och experter som har en annan uppfattning, såsom jag också tidigare redogjort för. Man har här i kammaren med en papegojas envishet återkommit till målet att Sverige måste sänka sin totalkonsumtion med 25 %. Det är - om uttrycket ursäktas - flera papegojor som samverkar om detta. Återigen: Skall vi följa WHO:s råd i detta sammanhang är inte detta vad Sverige borde göra. Vi borde, om vi skall göra någonting, försöka se på varför strukturen på drickandet i Sverige är sådan som den är - t.ex. med de kraftiga lördagsfyllorna - i stället för att rikta in oss på totalkonsumtionen.
Herr talman! Jag sade att jag håller med moderaterna så länge de resonerar om information och kunskap på det här området. Det är ett av de viktigaste inslagen i detta sammanhang. Ni säger att man skall koncentrera sig på storkonsumenterna. Det är en definitionsfråga - jag kallar dem för missbrukare. WHO:s mål är att sänka alkoholkonsumtionen med 25 %. Annika Jonsell säger att WHO inte har det målet utan att det gäller att sänka konsumtionen enbart för dem som konsumerar över 10 liter per år. Jag måste ändå säga att det är upp till oss att sänka vår alkoholkonsumtion och att jag tycker att det är fråga om ett riktigt mål. Det s.k. totalkonsumtionsmålet är helt riktigt, och alla i västvärlden står bakom det. Det är lätt att kontrollera att i länder där totalkonsumtionen är hög använder människor också sjuksängarna mycket mer. Det finns mycket fler alkoholister i länder där man totalt konsumerar mycket alkohol än i länder där man konsumerar en mindre mängd. Jag tycker att detta är en ganska enkel matematik, som alla i denna kammare borde kunna uppfatta.
Herr talman! Visst är det, Rinaldo Karlsson, upp till oss att bestämma om vi vill ha en politik som går ut på att sänka totalkonsumtionen eller inte. Man skall dock inte säga att WHO uppmanar oss att sänka den, för så är faktiskt inte fallet.
Herr talman! Vi har i decennier talat om WHO:s mål att sänka konsumtionen med 25 %, och vi har ställt oss bakom det. Det är inte ett krav som kan ställas från WHO, utan vi har sagt att vi accepterar målsättningen att sänka den svenska alkoholkonsumtionen med 25 %. Vi tycker att det är ett riktigt mål, och kammaren har i många år ställt sig bakom det. Jag hoppas att det fortfarande gäller, både för nya ledamöter som kommer in och kanske för sådana som skall sluta.
Herr talman! Alkoläsken kom delvis som en överraskning, som vi inte kunde hantera. Jag tycker ändå att den fick en bra hantering, och vi lyckades trots allt begränsa dess användning. Vi vet dock inte vad som kommer härnäst. Ungdomarna utgör en stor marknad, och det är många som är ute efter att få sälja varor till dem. Jag vill fråga Rinaldo Karlsson om det ändå inte skulle vara bra att låta Systembolaget i EG-domstolen få pröva rätten att avvisa drycker ur sitt sortiment, så att vi kunde få litet större möjligheter att styra detta nationellt?
Herr talman! Som ni minns tog Systembolaget avstånd från alkoläsken i början. Men man gav avkall på det hela eftersom man fick påtryckningar om att det stred mot den fria marknaden inom EU. Jag tycker att det är helt rätt som socialministern har gjort att pröva detta inom EU:s område. Vi har samma bekymmer. Vi vet också att England har tagit sig an den här frågan. Det är en viktig bit. Vad som bekymrar oss är att alkoläsken riktar sig mest till ungdomar, och kanske allra mest till unga flickor. Vi är väl överens om att vi inte kan släppa lös marknaden hur som helst. För mig får man gärna pröva detta. Jag stöder den tanken.
Herr talman! Det var klara besked från Rinaldo Karlsson. Då hoppas jag att han också röstar för vår reservation på den här punkten senare i dag.
Herr talman! Regeringen kommer med olika förslag i en alkoholproposition framåt våren. EU har kommit ganska långt i den här frågan. Vi vet att man har jobbat med det. Jag tycker att vi skall ge dem en chans att komma med olika förslag.

Herr talman! Det är många av föregående talare som har hävdat att vi har en ganska stor enighet om alkoholpolitiken i Sverige. Det är bra att det är så. Jag skulle vilja att vi kunde uppnå samma resultat i utskottet och i kammaren som vi har gjort med narkotikapolitiken. Där har vi i stor enighet inom utskottet formerat oss bakom en kraftfull och restriktiv narkotikapolitik. Nu har vi ett relativt ointressant betänkande här i dag. Det kommer viktigare frågor längre fram, som Rinaldo Karlsson berörde, när alkoholpropositionen läggs fram. Men likafullt har vi 16 reservationer till betänkandet. Vad får allmänheten för intryck av det? Vi vet att det bara är moderaterna som skiljer ut sig. I övrigt är vi eniga. Därför har jag för Vänsterpartiets del avstått från reservationer denna gång för att markera att vår strävan är att uppnå enighet i den här frågan. Hoten mot alkoholpolitiken finns inte här i riksdagens kammare utan på andra håll, och de har ökat i takt med EU Det är därför av stor vikt att vi har en nationell alkoholpolitik. Risken är annars att vi silar mygg och sväljer kameler om vi börjar peta i detaljer alltför mycket. Det gör att vi kan framstå som petiga och orealistiska i allmänhetens ögon. Jag nöjer mig med det. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan i betänkandet.

Herr talman! Nu har jag återigen lyssnat till Rinaldo Karlsson. Det påminner litet grand om predikanterna vid det här århundradets inledning. Han talade om att det finns en majoritet i kammaren för den här politiken. Okej, det kan väl ingen bestrida. Men utan att göra våld på sanningen skulle jag vilja påstå att en majoritet utanför kammaren inte delar den uppfattning som finns här i dag. Jag vågar t.o.m. säga att en majoritet av de som röstat på Rinaldo Karlssons parti inte heller delar hans uppfattning. Vi har alltså två verkligheter - en i riksdagen, och en utanför. Det kallas ändå för demokrati. Det är något svårfattligt. Vi skall minska totalkonsumtionen med 25 %. Det började 1980, och det skall vara klart år 2000. Om inte något extremt händer de närmaste 20 månaderna kommer det att misslyckas kapitalt. Man kommer alltså inte att kunna uppnå det målet. Vi läser varje dag i tidningen om smugglad sprit och hembränt. Det flödar in över Sverige. Det måste vara ett litet demokratiskt problem för oss som representanter för en parlamentarisk församling. Här sitter vi och skapar beslut som en stor del av våra arbetsgivare, dvs. väljarna, struntar blankt i. Det måste vara ett demokratiskt problem. Det är ett lika stort problem som omfattningen av smuggelsprit och hembränd sprit är på grund av vår unika prispolitik. Är det någon som inte tror att det är ett problem så fråga poliser, lärare, socialarbetare, domare och advokater. Vad beror det på? Kan det vara regelverket? Kan det vara priset? Priset har definitivt en stor betydelse - även om en statssekreterare i somras sade att priset inte har någon betydelse avseende smuggling. Vad han fick sitt jobb på undrar jag faktiskt. Herr talman! Systembolaget i den form vi har i Sverige är ur tiden. Vi ser också att i nästan alla andra länder i världen finns det inget systembolag, och de fungerar i alla fall. Vi har gått med i EU. När man hör vissa personer generellt beskriva EU:s alkoholpolitik från den här talarstolen kan man tro att industri, forskning, ekonomi och sociala aktiviteter inte fungerar i något enda EU-land. Jag kan tala om för er att det gör det faktiskt. Det fungerar t.o.m. i många fall mycket bättre än vad det gör här i Sverige. Det är redan så i dag att jag som har turen att bo nära Danmark kan åka in i Danmark - det tar mig tre timmar från dörr till dörr - och fullt lagligt tjäna 1 000 kr på att köpa öl, annan alkohol och tobak. Vad händer år 2003, när vi inte längre får ha uppskovet utan måste anpassa våra införselregler till de som gäller i övriga EU-länder? Frågan är om inte Systembolaget i södra Sverige då har öppnat eller stängt porten för sista gången. Herr talman! Jag tror att svenska folket, precis som alla andra, har en förmåga att självt ta ansvar. Är det på fullt allvar som ni hävdar att svenska folket inte kan hantera det som bevisligen de flesta i alla andra länder kan hantera?
Herr talman! Jag hoppas verkligen att Sten Andersson inte är representativ för Sveriges riksdag. Jag hoppas att högre makter hjälper oss så att det inte någonsin skall bli på det sättet. Att han bor nära Danmark kan ju vara en fördel på många sätt. En del kan t.o.m. bli rika på att göra sina inköp där, och det må vara dem väl förunnat. Vi representerar ändå vanliga Svenssons och skall se till att det finns regler som också de kan följa. Jag tycker att det är helt riktigt. Enligt Sten Andersson skulle man kanske få köra hur man ville. Man behöver ingen fartbegränsning. Man behöver inga apotek, utan kan köpa hur mycket medicin som helst. Det måste finnas regler för saker och ting som ändå är så pass svårt att hantera som alkoholen. Det är en livsfarlig politik att var och en skall avgöra precis som han vill i vilka stora och svåra frågor som helst. Den svenska riksdagen skall ändå vara vägledande för det svenska folket. Vi har haft en fråga i EU om Systembolaget där man godkänner att det har med folkhälsan att göra. En stor del av svenska folket står bakom det. Det stärker det som Sten Andersson är emot.
Herr talman! Givetvis har vi regler för att man inte skall köra hur man vill. De reglerna är faktiskt accepterade av den stora majoriteten av svenska folket. Men avseende alkoholpolitiken, Rinaldo Karlsson, är de regler som vi har beslutat om här i kammaren inte accepterade. Man bryter mot dem i parti och minut, och det vet Rinaldo Karlsson om. Detta är bara någon form av spel för galleriet för att påtala er egen förträfflighet. Att bo nära Danmark är trevligt. Men om inte jag har missuppfattat saken har man löst det problemet på annat sätt norr om Dalälven. Där blandar man varken in skattemyndigheter eller systembolag.

Herr talman! I socialutskottets betänkande 15 behandlas ett tjugotal motionsyrkanden rörande läkemedelsfrågor. Det är yrkanden som spänner över ett vitt fält men som kanske inte berör de tunga, litet mer upphetsande frågorna i anslutning till läkemedelsproblematiken, som borttagande av apoteksmonopol, avreglering, generisk förskrivning m.m. Till dem får vi hoppas att vi kan återkomma senare. Det vore på tiden, efter det att den ena utredningen efter den andra föreslagit att apoteksmonopolet bör tas bort, att också riksdagen fick den frågeställningen på sitt bord. En avreglering skulle utan tvekan leda till en dynamisk utveckling av apoteksservicen inom många områden, och vi har berört en del i det gemensamma yttrandet från Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna. Herr talman! Jag tänker ta upp några, som jag tycker, väsentliga yrkanden ur motionsfloden på läkemedelsområdet, först beroendeproblematiken. Läkemedelsberoende är, som allt beroende, en förminskning av människan. Hennes integritet och hennes rätt att välja har satts ur spel av krafter så starka att hon inte kunnat värja sig. Beroendet leder också alltför ofta in på rent kriminella vägar. Det finns alltså många skäl att ge dessa människor vård, men den rent humanitära aspekten är naturligtvis viktigast. För att man skall lyckas med detta behövs en kartläggning av allt kring läkemedelsberoendet. En kartläggning planeras visserligen av Folkhälsoinstitutet och Nepi av läkemedelsberoendets omfattning, konsekvenser och bakomliggande orsaker, vilket är bra, men en kartläggning bör - om man ser utifrån människan - också ta upp vårdbehovet för patienter med läkemedelsberoende och en översyn av hur detta vårdbehov bäst kan mötas. Herr talman! Modern farmakologi är starkt beroende av kliniska prövningar. De görs oftast i form av s.k. multicenterundersökningar. Då utvecklingen av moderna läkemedel är utomordentligt kostsam är det viktigt att på alla sätt minska tiden, utan att sätta säkerheten ur spel, tills preparaten kommer ut på marknaden. Därför förläggs ofta studierna till många länder samtidigt. Den etiska prövningen sker då också i olika länders etiska kommittéer. För att få en gemensam uppfattning finns ett behov av samordnande organ. Ett medicinsk-etiskt centrum är en lösning. Sverige har en lång tradition på det moralisk-etiska området, och det vore lämpligt om regeringen tog initiativ till att ett europeiskt medicinsk-etiskt centrum upprättas i Sverige. Det skulle lyfta fram Sverige på ett mycket positivt sätt. Herr talman! Sedan år 1992 är det förbjudet att tillverka, inneha, ge bort eller sälja dopningspreparat. Det icke-medicinska bruket av dopningsmedel är emellertid väldigt omfattande. Att dopning ofta leder vidare till annat missbruk liksom till omfattande kriminalitet har utskottet fått bekräftat vid flera tillfällen, bl.a. vid en tidigare hearing. Jag tycker därför att det vore i högsta grad på tiden att lagstiftningen nu ändras så att även konsumtion av dessa preparat kriminaliseras. Sverige bör också verka för att få till stånd internationella bestämmelser om förbud för ickemedicinsk användning av dopningsmedel. Det är också viktigt att de ansvariga myndigheterna tull och polis samt idrottsrörelsen, som är mycket nära berörd av dopningsproblematiken, fortsätter att noggrant följa och redovisa den utveckling som här pågår. Herr talman! Jag skall inte tala längre än så om detta betänkande utan bara säga att vi givetvis står bakom alla våra reservationer men att jag för tids vinnande yrkar bifall bara till reservation 1, som gäller mom. 1.
Herr talman! I den här debatten tänker jag uppehålla mig vid en fråga som min företrädare här i talarstolen litet hastigt berörde, nämligen dopning. I tre års tid har vi i Centerpartiet återupprepat kravet på att konsumtion av dopningspreparat skall kriminaliseras. Förr i tiden var användandet av dopningspreparat begränsat till elitidrotten, men det har kommit att spridas till personer långt utanför idrottens organisationer och dessutom till allt yngre personer. Det är en utveckling som är mycket oroande. Dopningslagen förbjuder försäljning och innehav av vissa dopningsmedel men inte konsumtion av dem. Det är det som skiljer dopningslagen från narkotikalagstiftningen, som ju också kriminaliserar det personliga bruket. År 1994 tillsatte regeringen en utredning om dopning. Uppdraget var att göra en allsidig översyn av dopningsproblemets omfattning och karaktär samt följderna av missbruk på kort och lång sikt och också att bedöma behovet av insatser. Resultatet lades fram i betänkandet Doping i folkhälsoperspektiv i augusti 1996. Sedan dess har ingenting hänt i frågan, herr talman, vilket vi i Centerpartiet anser vara i hög grad otillfredsställande. Utredningens undersökningar visar att det nästan uteslutande är pojkar och unga män som missbrukar framför allt anabola steroider. Enligt de studier som finns föreligger en stark koppling mellan missbruket och styrketräning. I utredningens intervjuundersökning bland män i åldrarna 18-30 år uppgav 1,1 % att de någon gång hade prövat anabola steroider. Liknande resultat, men med lokala variationer, visade de undersökningar som Centralförbundet för alkoholoch narkotikaupplysning, CAN, har genomfört. Utredningen redovisar, som resultat av sina egna undersökningar och av alla de undersökningar som fanns redan innan, att missbruket knappast är så utbrett som man befarat och att ingenting har framkommit som tyder på att missbruket ökat i omfattning under senare år. Utvecklingen har snarare stagnerat. Men utredningen slår i sitt betänkande fast att det ändå är ett stort samhällsproblem, inte minst eftersom det kan innebära allvarliga hälsoproblem för många ungdomar. Därför är det nödvändigt att målmedvetet bekämpa allt icke-medicinskt bruk av anabola steroider och andra dopningsmedel. Om detta skall lyckas krävs ett brett spektrum av åtgärder - från förebyggande insatser till åtgärder för att komma åt den illegala införseln och handeln. I Centerpartiet står vi fast vid vår övertygelse och vårt trefaldiga krav på att en av flera nödvändiga åtgärder för att bekämpa missbruket av dopningsmedel är att kriminalisera allt icke-medicinskt och ickevetenskapligt bruk av de medel som omfattas av dopningslagen. Herr talman! Vi anser att man med en sådan lagstiftning tydligt markerar att samhället inte tolererar detta missbruk. Därför är en sådan lagstiftning nödvändig. Det är ett krav som också får stöd i betänkandet Doping i folkhälsoperspektiv. Herr talman! Utifrån detta yrkar jag bifall till reservation nr 5. I övrigt står jag bakom betänkandet.

Herr talman! Först vill jag ta upp läkemedelsberoende. Det är en fråga som uppmärksammades redan i slutet av 60-talet. Det är ganska anmärkningsvärt att vi fortfarande i Sverige inte vet vilken omfattning det har och vilka lugnande medel och sömnmedel som är farligast. Därför är det väldigt angeläget att vi får till stånd denna kartläggning genom Folkhälsoinstitutet och Nepi. Det bör också till det kopplas en kartläggning av vårdbehovet. Det är det inte Folkhälsoinstitutets och Nepis uppgift att göra enligt instruktion, utan här är det viktigt att Socialstyrelsen kommer in i bilden. Leif Carlson tog upp frågan om ett medicinsketiskt centrum. Jag vill som ordförande i den forskningsetiska utredningen säga att vi tittar på olika organisatoriska strukturer. Jag tycker att det är riktigt som det står i betänkandet, dvs. att man skall avvakta utredningen. Sedan vill jag ta upp dopningsfrågan. När risker för hälsoproblem uppdagas tar det tyvärr väldigt lång tid innan vi är i mål med de aktiva åtgärder som behövs. Detta är en fråga som Socialstyrelsen uppmärksammade i början av 80-talet. Det var Riksidrottsförbundet och Socialstyrelsen. Då blev vi i princip häcklade för att vi tog upp anabola steroider; ett läkemedel som användes vid blodsjukdomar och några andra tillstånd kunde förorsaka problem av ett helt annat slag. Nu vet vi det. Vi vet ganska mycket om vilka medel det är som är riskabla. Det har också gjorts en utredning, som nämndes här tidigare. Min fråga till socialdemokraterna är varför inte utredningens förslag om t.ex. kriminalisering kan hamna som förslag på riksdagens bord. När det gäller dopning vill jag också ta upp vikten av bra upplysning till allmänheten. Det gäller framför allt de yngre som använder preparaten och deras föräldrar. Här har Dopingjouren gjort ett väldigt viktigt arbete. Tyvärr ser anslagsbeviljande myndigheter inte riktigt värdet av detta. I dagsläget är det till stor del en läkemedelsindustri som finansierar verksamheten. Jag tycker att det är en samhällelig uppgift. I reservationen om dopning i betänkandet tar vi också upp nikotinet som dopningsmedel. Man vill inte gärna se nikotin som dopningsmedel, men det är uppenbart att det har de egenskaperna och att det används i idrott där man gör snabba insatser. Nikotin verkar prestationshöjande. Vi tycker alltså att nikotin borde tas med på listorna över dopningspreparat. Med detta yrkar jag bifall till reservation 5, under mom. 7. Folkpartiet står naturligtvis bakom övriga reservationer där vi står med.

Herr talman! Jag går först till dopningsfrågan. Jag hade inte tänkt att ta upp den, men eftersom flera andra har tagit upp den vill jag motivera varför vi inte har ställt upp på reservationen. Det beror på att vi väntar på en proposition, som skall komma rätt snart. Det är en ganska grannlaga fråga som vi har haft hearingar om och diskuterat rätt ingående. Jag tror säkert att vi i vårt utskott kommer fram till någon slags enighet i frågan - kanske om kriminalisering. Det är mycket troligt. Jag vill också ta upp frågan om läkemedelsberoende, som övriga talare har varit inne på. Vi har gjort en reservation där vi föreslår att vi skall ta litet pengar från läkemedelsindustrin och sätta i en fond för dem som har blivit skadade av läkemedel. De pengarna skall tas från just de industrier som tillverkar denna typ av läkemedel. Vi har nyligen genomfört en stor läkemedelsreform med satsning på läkemedelskommittéer, vilka vi hoppas väldigt mycket på. Vi hoppas att de också skall ta tag i dessa frågor. Vi vet att det fattas pengar. Läkemedelskommittéerna behöver resurser för att utbilda sig och för att komma vidare. Det har också funnits en ideell organisation som har jobbat med dessa frågor men som tyvärr har gått i konkurs. Den hette Kilen. Jag vet inte om den håller på att rekonstrueras. Vi vet att det finns svårigheter med att få fram pengar till just denna verksamhet. Då tycker vi att det är lämpligt att ta litet från läkemedelsindustrin. Vi vet att den är väldigt gynnad i Sverige. Man visade att de svenska producentpriserna ligger högst i världen och att vi har de högsta kostnaderna när det gäller producentledets inköp av läkemedel. Det sker givetvis i samförstånd. Det finns en baktanke. Man vill gynna den svenska läkemedelsindustrin, så att den skall kunna forska, bli duktig och exportera mycket så att pengarna kommer tillbaks. Vi vet också att priserna faller i grossistledet. Vi har en effektiv grossistverksamhet. I detaljistledet faller priserna ytterligare. Läkemedelskostnaderna är egentligen inte så höga för konsumenterna. Vi menar som sagt att det finns pengar att hämta hos läkemedelsindustrin. Det visar inte minst de stora fallskärmar som vi ibland kan läsa om i tidningarna. Där finns det resurser. De skulle komma till bra användning. Därför vill jag yrka bifall till vår reservation

Herr talman! Ett viktigt steg för att förbättra folkhälsan, minska onödig sjukvård och onödigt lidande är en förbättrad läkemedelsanvändning. Av den anledningen har jag för andra året i följd motionerat om möjligheten att införa s.k. läkemedelsprofiler, ett system där viktig information om apotekskundens hälsa och läkemedelsanvändning finns lagrat på ett s.k. smart card. Vid ett möte mellan Apoteksbolaget och utskottet fick jag information om att ett sådant system nu börjat utvecklas. Min motion har därför följdriktigt avstyrkts. Det är bra att Apoteksbolaget har börjat arbeta med den här modellen, och det är bara för mig att gratulera Farmacevtförbundet, som drivit den här frågan i flera år och till sist har fått gehör för en bra idé. Herr talman! När det gäller beroendeframkallande läkemedel är det viktigt att vi vidtar åtgärder för att stoppa läkemedelsmissbruket och den illegala handeln med dessa preparat. Ett förbättrat samarbete mellan apotek och läkare skulle kunna vara en viktig åtgärd. I dag sätter den rådande lagstiftningen stopp för ett sådant nödvändigt samarbete. Två yrkesgrupper som arbetar med samma patient och som styrs av samma tystnadsplikt får inte tala med varandra om de inte har kundens samtycke. Som jag ser det bör tystnadsplikten vara till för att hindra spridning av känslig information till obehöriga, inte för att bakbinda två yrkesgrupper som tillsammans arbetar för patientens bästa och vilkas kompetenser kompletterar varandra. I motion So675 föreslår vi därför en förändring i lagstiftningen när det gäller tystnadsplikten, så att apotek och läkare bättre kan samarbeta. Vi är övertygade om att det kan bidra till ett minskat missbruk av beroendeframkallande läkemedel. För att hindra att en patient genom recept från ett flertal olika läkare skaffar sig stora mängder beroendeframkallande läkemedel för eget bruk eller för illegal försäljning bör man även här använda sig av ett s.k. smart card, som patienten själv förfogar över men som måste uppvisas vid köp av beroendeframkallande läkemedel. På kortet kan lagras uppgifter om vilka beroendeframkallande läkemedel som patienten använder och vilken läkare som förskriver dessa. Jag är övertygad om att ett bättre samarbete mellan apoteken och vården i kombination med det föreslagna kortet skulle betyda mycket när det gäller läkemedelsmissbruket. Jag vet att det här missbruket är svårt för den missbrukande och dennes anhöriga samt medför stora kostnader för samhället. Herr talman! Jag har inte fått något stöd för det här förslaget men anser ändå att det är viktigt. Jag yrkar därför bifall till reservation 3.

Herr talman! Läkemedelsberoende och andra läkemedelsproblem, som faktiskt vanligen uppkommit genom feldiagnostisering och felbehandling, är allvarliga problem för dem som drabbas. Jag tror att varje person som drabbas känner sig enormt utsatt. Man har inte fått veta vilka riskerna är, och man har trott att det här är den enda vägen till bättring. Förutom det mänskliga lidandet åsamkas samhället problem i form av kostnader för läkarundersökningar, inläggningar, sjukskrivningar, förtidspensioner och produktionsbortfall. Herr talman! Det är alltid ett bekymmer när sådana här svåra frågor kommer upp i debatten och man inte riktigt vet hur man skall kunna ge en professionellt god behandling anpassad efter den enskilda individen. Kilens verksamhet var ett mycket bra bevis för att man t.o.m. kan få en intim koppling mellan den behandlande och den förebyggande verksamheten. Verksamheten var världsunik. Därför var det enormt negativt att den tvingades lägga ned. Hur det blir i framtiden vet vi inte. Jag tror att Kilen hade behövts mer än väl för att människor som drabbats av läkemedelsberoende skall kunna få en möjlighet till rehabilitering. Tyvärr blev det inte så. En annan fråga jag gärna vill ta upp är dopningen, som flera talare från socialutskottet har anfört. Det är en väldigt viktig signal från samhället att man vågar säga tydligt att dopning skall kriminaliseras. Alla dessa unga människor, främst pojkar, som drabbas av dopningen får bestående skador, och idrottsrörelsen har ett jättestort problem. Det finns ingen anledning i världen att inte klart ta ställning. Jag hoppas att den proposition som kommer verkligen tar ställning, för det här är en jätteviktig fråga. Jag vill också ta upp en annan fråga, i vilken Alf Svensson och Göran Hägglund har väckt en motion som vi så att säga i tankarna har fått stöd för, så att det nu finns ett särskilt yttrande. Det gäller apotekens verksamhet. Vi har under senare år sett hur olika verksamheter har tvingats samman. Exempelvis har posten hyrt in sig hos lanthandeln, lantbrevbäraren kommer inte enbart med postförsändelser, osv. Därför vore det klokt och bra att även integrera viss sjukvårdspersonal på apotek för att ge information, ha en nära kontakt med patienterna och få en kontinuitet i vårdkedjan. Jag vet att en sådan verksamhet har prövats i Värnamo, med mycket gott resultat. Jag tror också att detta den dagen - för den dagen kommer - då apoteksmonopolet avskaffas skulle kunna bli en unik profil för respektive apotek. Man skulle kunna ge en bättre, en djupare och integrerad service till gagn för alla de patienter som har det här stora behovet. Med det, herr talman, vill jag säga att vi kristdemokrater står bakom alla våra reservationer och att jag också yrkar bifall till reservation 1.

Herr talman! En av de största förändringarna på länge inom läkemedelsområdet genomfördes när riksdagen för en tid sedan beslutade om att överföra ansvaret för läkemedelsnotan till sjukvårdshuvudmännen. Varje huvudman skall ha en läkemedelskommitté som arbetar aktivt. Mitt intryck är att de flesta huvudmän har kommit i gång med detta arbete på ett bra sätt. Än har det dock gått för kort tid för att vi skall kunna dra några säkra slutsatser om hur de här förändringarna långsiktigt påverkar läkemedelssidan. Helt nyligen avlämnade utredningen om en samordnad läkemedelsförsörjning, kallad Läkemedel vid vård och handel, sitt slutbetänkande. I denna utredning lämnas förslag om mål för läkemedelsförsörjningen, förslag om den framtida organisationen av läkemedelsdistributionen och former och riktlinjer för framtida läkemedelsinformation. Denna utrednings förslag får vi anledning att diskutera senare, efter den remissbehandling som nu skall ske av betänkandet. I de här stora, övergripande läkemedelsfrågorna finns stora politiska skiljelinjer. I dag har vi att hantera ett betänkande som behandlar frågor som också är viktiga men kanske inte har den politiska digniteten som de andra läkemedelsfrågorna. Jag tror att det finns en betydande samsyn mellan partierna när det gäller målen för de här ämnesområdena. Ingen vill att patienter skall bli beroende av läkemedel eller komma över läkemedel via förfalskade recept, alla vill att användningen av läkemedel skall ta hänsyn till de skillnader som finns mellan män och kvinnor, osv. Vi tvingas ändå konstatera att ett icke obetydligt antal människor blir beroende av läkemedel, via felaktig användning av läkemedel, felaktig förskrivning av läkemedel eller för stor förskrivning av läkemedel. Problemet åskådliggjordes på ett mycket tydligt sätt i ett TV-program för några dagar sedan. Det handlade om en äldre kvinna, till vilken man hade förskrivit alldeles för mycket läkemedel och som efter en översyn av konsumtionen mådde mycket bättre. Ett problem är att en del patienter väljer att gå till alltför många läkare och får alltför många recept utskrivna. Det är därför med glädje som jag kan konstatera att en kartläggning av läkemedelsberoendet nu planeras, bl.a. med hjälp av Folkhälsoinstitutet. Vi behöver få veta mer om detta problem. Kompetensen när det gäller effektiv läkemedelsförskrivning måste bli bättre. Här spelar läkemedelskommittéernas arbete en viktig roll, liksom att vi får till stånd en bättre läkemedelsinformation i landet. Jag kan för egen del konstatera att jag ser positivt på att utredningen om läkemedelsförsörjningen innehåller idéer om s.k. läkemedelsprofiler. En fråga som ingen talare tidigare har tagit upp men som också behandlas i betänkandet handlar om förskrivningsrätten för andra än läkare. Det är glädjande att kunna konstatera att Socialstyrelsens uppföljningsstudie visar på ett positivt utfall av den verksamhet som har funnits med förskrivningsrätt för distriktssköterskor när det gäller vissa preparat. Socialstyrelsen tycker att frågan kan föras vidare ett stycke, bl.a. via studier av indikationer och kanske av andra läkemedel. Man kan också närmare titta på sköterskors möjligheter att få förnya en del recept som läkare har förskrivit och på att kanske en del andra sköterskegrupper än distriktssköterskor också skall få den rätten. Här välkomnar jag även att regeringen låter Socialstyrelsen titta vidare på frågan. Slutligen några ord om dopningen, som självfallet är ett oerhört viktigt ämnesområde. I likhet med tidigare talare förväntar också jag mig att regeringen ganska snart återkommer till riksdagen i detta ärende. Som en kommentar till några av talarna i den här debatten vill jag säga att det inte är så att frågan ligger stilla ute i landet. Jag är själv engagerad i idrottsrörelsen och vet att idrottsrörelsen väldigt mycket jobbar med detta. I mitt hemlän har man i idrottsrörelsen av ganska många kommuner fått förtroendet att vara informatör i skolorna i frågor som rör riskerna med de här preparaten - ett väldigt aktivt arbete som fallit mycket väl ut. Jag vill nog inte instämma i Chatrine Pålssons formulering att detta är ett mycket stort problem för idrottsrörelsen. Det är ju idrottsrörelsen som aktivt har gått i clinch med problemet men idrottsrörelsen kan inte gå vid sidan av sina egna medlemsorganisationer. Det är kanske där som problemet är stort och det är kanske där som det i dag saknas en hel del arbete för att faktiskt mota Olle i grind i detta viktiga ärende. I och för sig tror också jag att idrottsrörelsen kan göra mer än den i dag gör men det stora problemet i denna fråga menar jag finns utanför idrottsrörelsen. Herr talman! Med dessa ord yrkar jag bifall till hemställan i utskottets betänkande och avslag på de reservationer som fogats till betänkandet.
Herr talman! Jag vill göra en komplettering, eller kanske en korrigering, beträffande den gamla dam som vi häromdagen kunde se i TV. Hon hade inte gått runt till många olika doktorer. I stället handlade det om en person på sjukhem där det var en bristande kunskap och observans hos personalen. Den här damens tillstånd kunde nämligen bero på en för hög dosering av läkemedel. Det fallet aktualiserar en annan fråga som jag tror att det är viktigt att ta upp, nämligen frågan om man skall komplettera vårdlaget kring en patient på sjukhem med farmaceutisk expertis. En ganska stor svensk undersökning visar nämligen att i ett team som består av läkare, en medicinskt ansvarig sköterska och en farmaceut är farmaceutens roll att följa upp läkemedelsförskrivningen hos de inneliggande. Då kan man få till stånd en hel del av sanering vad gäller läkemedelslistan.
Herr talman! Barbro Westerholm och jag har uppfattat den gamla damen på samma sätt. Jag sade att det finns flera problem här. Ett problem är att en del går till många doktorer. Ett annat problem är att kompetensen hos en del förskrivare i vissa fall kanske brister.
Herr talman! Jag sade att idrottsrörelsen är ett bekymmer och det sade också Conny Öhman men man försöker arbeta med frågan. Jag har hört många idrottsledare på olika nivåer säga att de upplevt stora problem inför hotet att situationen blir den att alltfler, speciellt yngre grabbar, använder anabola steroider. Vi har väl alla varit bekymrade när man i idrottsarrangemang i princip på världsnivå har dragit tillbaka olika medaljer efter att ha upptäckt användning av sådana här saker. Jag tror att idrottsrörelsen, alla ungdomsledare och, framför allt, alla ungdomar har nytta av att riksdagen ger tydliga signaler. Det handlar om att befria våra barn och ungdomar från anabola steroider. Det handlar inte om att vilja dem illa. Jag tror att det vore bra att ge den tydliga signalen.
Herr talman! Jag håller med Chatrine Pålsson om att det är bra med tydliga signaler i det här sammanhanget men riksdagens signaler når nog inte fram om kinesiska simmerskor dopar sig i världsmästerskapen i simning. Riksdagens inflytande sträcker sig inte så långt, Chatrine Pålsson! Detta måste idrottsrörelsen själv givetvis ta tag i. Vi kan titta på hur det ser ut i landet. Idrottsrörelsens ansvar kan inte sträcka sig längre än till de egna medlemmarna. Det pågår faktiskt en aktivitet slumpmässigt. När som helst görs testning inom den svenska idrottsrörelsen för att avslöja sådana här saker. I dag är det faktiskt ganska få fall som avslöjas inom den svenska idrottsrörelsen men sådant här förekommer i andra sammanhang, utanför den organiserade idrottsrörelsen. Detta är kanske, och det är vad jag velat påtala, ett större problem i dag än det som sker inom den svenska idrottsrörelsen.

Herr talman! I betänkandet behandlas ett sextiotal motionsyrkanden om olika handikappfrågor. Jag kan bara konstatera att det tidigare rått en bred politisk enighet om att människor som har ett funktionshinder skall garanteras trygghet och välfärd även i tider av ekonomisk kris. Antalet motionsyrkanden kan tolkas på litet olika sätt - antingen att det råder en stor oenighet eller också att det finns ett stort engagemang i riksdagen för just dessa frågor. Jag väljer den senare tolkningen, alltså att det finns ett stort engagemang i dessa frågor. Det kan dock bli bättre på detta område. Sett till handikappolitiken rent generellt vill vi moderater att människor med funktionshinder inte skall diskrimineras. Det är därför glädjande att kunna konstatera att ett enigt utskott ger regeringen till känna att den bör utreda formerna för en reglering av ett diskrimineringsförbud i näringslivsverksamhet. Jag tror att det är ett mycket viktigt ställningstagande som vi i socialutskottet har gjort. Det är också en styrka att vi har gjort det i enighet. Herr talman! Det är inte särskilt länge sedan vi debatterade de här frågorna i Sveriges riksdag. I dag skall jag därför bara ta tillfället i akt och beröra en särskild grupp med ett särskilt funktionshinder, nämligen de psykiskt störda - eller, om man så vill, de psykiskt handikappade. Denna grupp i samhället måste få ett bättre stöd. Rapporterna är många och nedslående. Vi får ta del av vad som händer inte i alla men väl i många kommuner i samband med den s.k. psykädelreformen. I många kommuner klarar man av detta hyggligt, i andra betydligt sämre. Vi moderater menar att den här gruppen människor i större utsträckning än som i dag är fallet måste få del av samhällets stöd. Många är i akut behov av personlig assistans, och många kräver betydligt mera tillsyn och hjälp än vad som i dag står till buds. Det innebär enligt de rapporter som jag har fått att risken för att många blir utnyttjade av mer eller mindre nogräknade personer är väldigt stor. Det här kan ta sig olika uttryck. Jag har fått beskrivet för mig hur bl.a. missbrukare följer med den psykiskt handikappade till posten när det är dags att hämta ut pensionen. Jag har också fått beskrivet för mig hur den handikappades bostad nyttjas av andra människor. Bråk och stridigheter förekommer, och det blir den psykiskt handikappade som blir lidande. Det förekommer också att man blir vräkt från sin bostad och blir bostadslös. Bristen på tillsyn och stöd främst på nätterna hos den psykiskt störde innebär också enorma påfrestningar för den enskilde naturligtvis, eftersom det just är nattetid som ångesten kan uppträda. I de flesta fall är man ensam i sin ångest, vilket kan ta sig väldigt våldsamma uttryck och av omgivningen uppfattas som mycket störande. Man klagar på detta. I vissa fall leder det till att man blir vräkt. Vi finner den här gruppen människor, framför allt i storstäderna, bland våra uteliggare. Herr talman! Det är oacceptabelt i ett civiliserat samhälle att de människor som bäst behöver samhällets stöd i många fall inte får det. Åtgärder för att motverka de värsta bristerna måste snarast vidtas även i bistra tider. Jag tycker faktiskt att det borde gå att nå en politisk enighet i denna fråga. Man måste prioritera dem som bäst behöver samhällets stöd. Vid sidan av alla andra människor med olika funktionshinder av olika slag är gruppen psykiskt handikappade bland de mest utsatta. Vi moderater vill understryka att lagen om stöd och service är en rättighetslag som träder i övriga lagars ställe när ett behov av insats för en funktionshindrad som omfattas av lagen inte kan tillgodoses enligt annan lagstiftning. Vi anser att det behövs ett klargörande av riksdagens avsikt med råd och stöd enligt den här lagen genom ett förtydligande av lagtexten. Vi anser också att regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag som innebär att även de psykiskt handikappade omfattas av personkretsen enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det här kostar pengar, men på lång sikt kommer det att innebära i stort sett oförändrade kostnader, för att inte tala om vad det innebär i minskat mänskligt lidande av stora mått. Vi moderater anslog 300 miljoner kronor för Avslutningsvis vill jag, herr talman, ytterligare understryka vikten av att människor med en psykisk funktionsstörning får ett betydligt bättre stöd än vad de får i dag. Vi står självklart bakom samtliga reservationer i betänkandet, men för tids vinnande ber jag att få yrka bifall till reservation 1 under mom. 1.

Herr talman! Först vill jag i likhet med Liselotte Wågö uttrycka min glädje över att ett enigt utskott i ett tillkännagivande begärt att regeringen skall utreda formerna för en reglering av ett förbud mot diskriminering av funktionshindrade i näringsverksamhet. Det är verkligen hög tid att vi i Sverige får en lagstiftning som förbjuder diskriminering av funktionshindrade inom alla områden. Därför är naturligtvis utskottets initiativ ett utmärkt komplement till det arbete som nu pågår med en antidiskrimineringslagstiftning. Det finns ett område till där funktionshindrades tillgänglighet måste garanteras, och det gäller informationstekniken. Jag beklagar verkligen att utskottsmajoriteten valt att avstyrka Centerpartiets båda motioner som handlar om dels tillgänglighet till tekniken, dels förskrivning av IT-hjälpmedel. Informationstekniken innebär inte bara stora möjligheter utan också hot mot många människor. För de funktionshindrade kan tekniken innebära att de kan leva ett självständigare liv om bara tekniken utnyttjas rätt. Om inte, hotar den att ställa funktionshindrade utanför samhället. Därför kräver deras situation särskild uppmärksamhet. Vi anser att det är nödvändigt att en ny lagstiftning om antidiskriminering och tillgänglighet också innefattar IT-området. Handikappinstitutet har i sitt förslag, IT för funktionshindrade och äldre, tagit upp samma krav. Med hjälp av informationstekniken finns stora möjligheter att öka de funktionshindrades livskvalitet. Med hjälp av tekniken kan inte minst synskadade, döva och talskadade få tillgång till information och delta i samhällslivet på ett helt annat sätt än tidigare. För dyslektiker finns i dag möjlighet att ta del av skrivet material med hjälp av utrustning som läser upp vad som står på datorskärmen. Synskadade kan ta del av allt material på datorskärmen med hjälp av en speciell utrustning som avläser skärmen och överför innehållet till s.k. Brilleskrift. Förståndshandikappade har tack vare Isaac, en liten bärbar dator, fått helt nya möjligheter att leva ett friare liv. Datorn innehåller kommunikationsmöjligheter och en kamera med vars hjälp man kan kommunicera med en central och få hjälp om man hamnar i en situation som är svår att hantera. IT kan verkligen bli ett verktyg som underlättar det dagliga livet. Därför måste också de funktionshindrade snabbt kunna ta del av denna fantastiska utveckling. Av den anledningen kräver vi att en översyn görs av sjukvårdshuvudmännens förskrivning av IT-hjälpmedel. I det sammanhanget måste också övervägas om det behövs ett särskilt stöd för anpassning av IT produkter då anpassningarna kan bli väldigt dyra i enskilda fall. Många gånger möts funktionshindrade av misstro och fördomar i kontakterna med myndigheter. Oftast beror detta på personalens brist på kunskaper om olika funktionshinder, något som då också kan leda till felaktiga beslut som drabbar den enskilde. Det är därför nödvändigt att personal inom vård, omsorg, socialtjänst, arbetsförmedling och försäkringskassa får såväl grundutbildning som fortlöpande vidareutbildning om olika funktionshinder. Staten bör inom sina verksamhetsområden prioritera sådan personalutbildning. Det är också av avgörande betydelse för att informationstekniken skall komma alla till del att de människor som arbetar med personer med funktionshinder har kunskap och kännedom om vilka hjälpmedel som finns och hur de används. Detta måste också ingå som en naturlig del i personalutbildningen. Herr talman! I dessa frågor som jag här har relaterat har vi två reservationer, nr 9 och 14. Jag står självklart bakom båda dessa men nöjer mig med att yrka bifall till reservation 9.

Herr talman! De båda föregående talarna har uttalat sin tillfredsställelse över delar av betänkandet. Det vill också jag göra. Jag tycker att det är väldigt bra att vi har nått enighet vad gäller att förhindra diskriminering och främja funktionshindrades deltagande i samhällslivet. Utskottet vill att vi skall ge detta regeringen till känna. Det föreslås ett antal åtgärder, bl.a. att Handikappombudsmannen skall ges processrätt och att antidiskrimineringslagen skall skärpas. Det är krav som Folkpartiet har fört fram i sin partimotion. Däremot vill utskottet vänta ytterligare med att förtydliga lagtexten när det gäller insatsen råd och stöd enligt LSS. Det innebär att ytterligare ett antal människor kommer att hamna mellan stolarna och inte få den hjälp som de behöver. Vid den rättsliga prövningen av insatserna råd och stöd har länsrätterna och kammarrätterna i stort följt den praxis som utvecklades under den tidigare omsorgslagen, dvs. man har beviljat råd och stöd när det har funnits ett behov som inte tillgodosetts enligt socialtjänstlagen eller hälsooch sjukvårdslagen. Regeringsrätten har nu i två domar konstaterat att rehabiliterande och habiliterande insatser inte kan beviljas som råd och stöd enligt LSS. Det innebär att insatsen råd och stöd saknar innehåll och att de som omfattades av omsorgslagen lever under en sämre situation nu än innan LSS trädde i kraft. Att så skulle ske var inte meningen med LSS, och därför borde utskottet ha kunnat tillstyrka att det föreligger ett behov av klargörande om riksdagens avsikt med råd och stöd enligt LSS genom ett förtydligande av texten. Herr talman! Rätt hjälpmedel kan för en funktionshindrad innebära möjligheter till rehabilitering eller avsevärt mycket bättre livskvalitet. I dag är väntetiderna ofta mycket långa. Detta är oacceptabelt. Därför anser Folkpartiet att en hjälpmedelsgaranti skall införas så att den som är i behov av hjälpmedel skall få snabb hjälp och komplicerade hjälpmedel senaste inom tre månader. Att kommuner och landsting har delat upp ansvaret mellan sig får inte utgöra ett hinder för människor att få den hjälp som de behöver. Kommuner och landsting har i stället ett gemensamt ansvar för att det hela fungerar. En ökad konkurrens på hjälpmedelsområdet skulle kunna vara ett sätt att höja kvaliteten och kapa köerna. Inom t.ex. hörselvården skulle man i större utsträckning än vad som i dag sker kunna upphandla tjänster från privata entreprenörer. Det är då viktigt att upphandla hela kedjan, dvs. utprovning, hörapparat och uppföljning. Även när det gäller detta krav vill utskottsmajoriteten skjuta på frågan genom att avvakta försöksverksamheten i Skåne. Och under tiden får människor som behöver hjälpmedel för att dagligen kunna fungera vänta i köer. Det är obegripligt. Bilstödet är ett bra hjälpmedel för att ge personer med funktionsnedsättningar möjlighet till delaktighet i samhällslivet och en bättre livskvalitet. I betänkandet Rätten till ratten föreslogs att åldersgränsen 50 år skulle avskaffas. Folkpartiet anser att det är rimligt, men kan samtidigt inte bedöma hur mycket det kommer att kosta. Därför anser vi att regeringen bör göra en hälsoekonomisk analys av vad det betyder att man tar bort åldersgränsen och hur kostnaderna för annat samhällsstöd därmed förändras. Dessutom anser vi att en ändring bör göras i förordningen om bilstöd till handikappade som gör att familjehemsföräldrar kan få rätt till bilstöd när det handikappade barnet vistas hos dem stadigvarande och bara vid enstaka tillfällen i det egna hemmet. Herr talman! 5-8 % av alla förstaklassare har en funktionsstörning som man brukar kalla MBD/DAMP. Barnen är normalbegåvade och ibland även välbegåvade, men de lider av koncentrationsstörningar, impulsivitet, lättretlighet och aggressivitet. Det är oerhört viktigt att dessa barn inte bara blir betraktade som bråkiga och ouppfostrade utan att de får en tidig diagnos och att det därefter vidtas åtgärder. Kunskaperna om sådana åtgärder är dåliga i skolan i dag. De barn som inte får hjälp riskerar i hög grad att hamna snett, inte minst på grund av läs och skrivsvårigheter. En del utvecklar kriminalitet, då de till följd av sitt handikapp är lättledda, ohämmade och socialt omogna. Dessutom skyddas de inte av lagen så att de kan dömas till vård i stället för till fängelse. Problemet växer och något måste göras. Men det gäller att man behandlar hela problematiken, och därför måste snarast ett samlat nationellt handlingsprogram arbetas fram så att barn med detta handikapp i så stor utsträckning som möjligt kan få ett bra liv och skyddas mot de risker som de på grund av sitt handikapp annars kan utsättas för. Jag står självfallet bakom samtliga Folkpartiets reservationer, men jag yrkar bifall endast till reservation nr 17.

Herr talman! Det här betänkandet handlar om handikappfrågor, och det är ett ämne som vi ganska nyligen har debatterat i denna kammare. Jag inledde då mitt anförande med att påstå att det finns en teoretisk samsyn mellan alla partier. Den uttryckte jag då ungefär som att alla människor med funktionshinder skall ingå i samhällsgemenskapen med samma möjligheter som människor som inte är funktionshindrade. Debatten då, liksom det betänkande som vi nu debatterar, visar att när de vackra orden och samsynen sedan skall omsättas i praktisk verklighet, så spricker denna samsyn. Vi i Vänsterpartiet anser att om alla dessa fina ord skall kunna bli verklighet krävs det faktiskt en rättighetslagstiftning. Vi har länge drivit kravet på en sådan lagstiftning, men nu, liksom tidigare, avstyrker majoriteten de flesta av våra krav. I stället pekar man i betänkandet på att man skall pröva frågan om inrättandet av en nationell samordningkommitté när det gäller handikappfrågor. Efter det att betänkandet har justerats beslutade regeringen i förra veckan att man skulle utarbeta en nationell handlingsplan för handikappområdet. Man skall också inrätta en handikappsdelegation. Det är bra. Vi har inget emot vare sig samordningskommittéer, handikappsdelegationer eller nationella handlingsplaner. De är säkert bra, inte minst för att brukarnas erfarenheter, synpunkter och förslag skall kunna beaktas. Men de kan inte ersätta rättighetslagstiftningar. I förra veckan träffade jag representanter för en handikapporganisation i en kommun. De pekade på att i den kommunen hade man kraftigt dragit ned på ledsagarservice. Men hur kan det komma sig? undrade jag. Jo, skrivningarna om ledsagarservice är numera strukna ur socialtjänstlagen. Detta med handlingsplaner, goda ambitioner och vackra ord kan inte heller ersätta vårt krav när det gäller ansvars och finansieringsfrågor - vem betalar vad och hur? Ansvaret för handikappfrågorna måste fastställas i lag. I dag finns det alltså ingen reell täckning för de vackra honnörsord som vi alla gemensamt ställer oss bakom när man kommer ut till verkligheten. Vi tycker också att det är viktigt att lyfta fram funktionshindrades situation på arbetsmarknaden. Regeringen har aviserat en proposition om diskriminering i arbetslivet, och den kommer i maj. Det är bra, men det räcker inte med det. Skall funktionshindrade ges en reell möjlighet att få tillgång till arbetsmarknaden krävs både höjda lönebidrag och utökade anslag till Samhall. De nedskärningar som har skett på det här området innebär dels att arbetsmarknaden för funktionshindrade har minskat, dels att begränsningen riskerar att leda till att bara människor med lätta funktionshinder får tillgång till arbetsmarknaden. Vi har också föreslagit att särskilda utbildningsinsatser anslås för att stärka de funktionshindrades attraktionskraft på arbetsmarknaden. Vi anser att detta skall göras inom ramen för kunskapslyftet. Majoriteten avstyrker vårt förslag med motivet att Kunskapslyftskommittén har fått tilläggsdirektiv att utreda frågan. Det är också bra. Samtidigt vet vi att livet i verkligheten pågår och fortgår under tiden som man utreder. Låt mig ge ett exempel. Jag träffade några funktionshindrade som hade börjat genomgå korta veckoslutskurser vid en folkhögskola. De stod alla utanför arbetsmarknaden, och deras funktionshinder bestod av olika former av hjärnskador förvärvade i vuxen ålder. Dessa funktionshindrade platsade inte i kunskapslyftet och inte heller i den allmänna vuxenutbildningen. Si, de hade redan en gymnasieutbildning, men för att kunna återgå till arbetsmarknaden behövde de läsa in den igen. Kunskaperna hade försvunnit på grund av skadan. Det krävdes dessutom särskilda studievillkor för att detta skulle vara möjligt, men med dagens regelsystem är dessa funktionshindrade utestängda från kunskapslyftet och från den ersättning som också kan vara kopplad till kunskapslyftet. Vad skall vi säga till dem och andra funktionshindrade som inte platsar inom ramen för kunskapslyftet? I våra reservationer till betänkandet lyfter vi också fram en rad andra frågor. Vi talar om kommunernas ansvar inom LSS och LASS, som måste skärpas och utvecklas, och att rätten till hjälpmedel skall garanteras utifrån den enskildes behov och efterfrågan. För att garantera detta behövs en rättighetslag. Vi menar också att ansvaret för hjälpmedel skall sammanföras till en huvudman och att den nya tekniken skall göras tillgänglig för handikappade. Det gäller alltså inte minst IT-hjälpmedel, som en tidigare talare har talat om. Vi anser också att man måste göra något åt bilstödet, som ju urholkats i och med att grundbidraget inte har räknats upp under senare år. Det krävs en utredning om hemtjänsten. I dag är den ojämn mellan kommunerna, och man har kraftigt varierande avgifter. Nedskärningarna har inneburit att funktionshindrade inte längre kan eller har råd att få hjälp med de nödvändiga vardagssysslorna. Vi menar att en sådan här utredning också skall lägga fram förslag om ifall hemtjänsten skall vara en funktionskompenserande insats inom handikappområdet och därmed avgiftsfri för den enskilde. Det gäller att utveckla former så att funktionshindrade inte bollas runt mellan de olika instanserna. Allt stöd skall i i stället riktas till individen. Här har vi begärt en utredning om hur en finansiell samordning skall kunna ske så att funktionshindrade slipper skickas runt mellan olika instanser. På en punkt har majoriteten i utskottet gått Vänsterpartiets och andra partiers motioner till mötes. Jag vill, precis som andra talare här gjort, uttrycka min stora glädje över att ett enigt utskott har lagt fram ett uppdrag till regeringen att ta fram en diskrimineringslag när det gäller funktionshindrade och näringsverksamheten. Det är bra. Det tror jag är ett viktigt beslut som utskottet har tagit. Men vi ville i den motion som behandlades gå mycket längre, och jag tror att det är nödvändigt att man återkommer till de övriga delarna. När det gäller arbetslivet vet vi att det kommer en proposition. Låt oss avvakta den. Men det gäller också att man går vidare och tittar närmare på tillgängligheten i samhället i övrigt. Vi förutsätter att regeringen kommer att göra det, om inte annat så i samband med den handlingsplan som regeringen skall lägga fram för riksdagen så småningom, enligt det pressmeddelande som har skickats ut från Socialdepartementet. Det går nämligen inte att lämna frågan om tillgängligheten i samhället i stort olöst. Då handlar det om allt från tillgänglighet i skolor, tillgänglighet till telefonkiosker, tillgänglighet till allmänna kommunikationsmedel osv. Herr talman! Det finns alltså, som jag sade inledningsvis, en stor enighet i teorin om inriktningen av handikappolitiken. Men när det kommer till praktiken - vad som skall göras, hur det skall göras och vem som skall betala - saknas tyvärr enigheten, för då handlar det om det ekonomiska läget. Vad majoriteten säger i betänkandet är ju faktiskt: Vi har inte råd att ge funktionshindrade samma rättigheter som andra utan funktionshinder. Vi menar att detta är ett oacceptabelt synsätt. Handikappades rättigheter får inte användas som en regulator i konjunkturpolitiken. Även i tider med svåra ekonomiska verkligheter måste vi kunna garantera vissa rättigheter. Det gör vi bara genom rättighetslagstiftningar. Det är vår bestämda slutsats. Vi anser att det ytterst handlar om en politisk vilja och politiska prioriteringar om man skall kunna garantera dessa rättigheter även när konjunkturerna går nedåt i samhället. Herr talman! Vänsterpartiet står naturligtvis bakom alla de reservationer som vi har medverkat till i betänkandet, men för tids vinning nöjer jag mig med att yrka bifall enbart till reservation nr 2.
Herr talman! Jag reagerade när Ingrid Burman talade om - vilket naturligtvis är självklart för mig också - att handikappade skall ha rätt till ett arbete, eftersom hon uttalade sig så tvärsäkert om att det var Samhall och lönebidrag som skulle lösa problematiken. Jag vet inte hur mycket kontakter Ingrid Burman har med handikapporganisationer. Men jag kan försäkra Ingrid Burman att unga handikappade, som jag talar med när jag är ute, tycker att det är diskriminerande att bli anställd för att göra en hundraprocentig insats och samtidigt bli föremål för lönebidrag. De vill alltså konkurrera med alla andra människor på lika villkor. Jag kan också säga att jag inte tror att vi skall dra så stora växlar på nuvarande Samhall. Man har stora problem där i dag, inte minst beroende på den konstruktion som är och det regelverk som man tvingas arbeta efter. Jag tror att vi måste söka helt andra lösningar för att öppna arbetsmarknaden för våra handikappade.
Herr talman! Jag tycker väl också att det vore trevligt om arbetsmarknaden anställde alla människor, även de med funktionshinder, utan lönebidrag. Verkligheten är dessvärre inte sådan. När lönebidragen infördes i Sverige skapades en arbetsmarknad för bl.a. funktionshindrade. Alla ideella organisationer som inte hade lönebärkraft hade helt plötsligt möjlighet att anställa. Det skapades en arbetsmarknad som till för några år sedan till en tredjedel utgjordes av arbetsplatser där vi kunde hitta funktionshindrade. Lönebidragen drogs ned, och den arbetsmarknaden reducerades kraftigt. Det fanns alltså ett samband mellan hur stor arbetsmarknaden var och vad som hände när vi minskade lönebidragen. Vi vet också att det finns i storleksordningen 40 000 färdigrehabiliterade människor som skulle kunna placeras ut på arbetsmarknaden om det fanns tillräckligt mycket lönebidrag, eftersom de inte efterfrågas annars. Vi vet också att lönebidraget är individanpassat. skall lönebidraget vara 10 %. Sedan finns det dessvärre ett övre tak. Handikapporganisationer delar min oro för att det bara blir de med lätta funktionshinder som kommer ut på arbetsmarknaden om vi sänker taken alldeles för mycket och kraftigt. Men visst, jag tror att Liselotte Wågö och jag kan dela uppfattningen att man inte skall överersätta.
Herr talman! Det är inte tal om att överersätta. Här är det ofta fråga om människor som gör en hundraprocentigt god insats, trots mycket svåra handikapp. Det kan kopplas till den fantastiska tekniska utvecklingen som har skett i samhället. De vill inte diskrimineras, Ingrid Burman, i form av ett lönebidrag. Sedan vet jag att det självfallet är stora svårigheter för handikappade som kanske inte kan göra en fullvärdig insats. Men för dem tror jag inte heller att lönebidraget är en lösning, utan vi måste finna andra former för att stimulera företagen att anställa människor med ett handikapp.
Herr talman! Jag delar Liselotte Wågös uppfattning att det inte skall utgå något lönebidrag till människor som gör en hundraprocentig arbetsinsats. Jag menar dessutom att regelsystemet i dag är utformat så att det rätt använt inte skall utgå något lönebidrag om man gör en hundraprocentig insats. Sedan kan också jag tycka att det vore bra om vi slapp hela det här systemet, om arbetsmarknaden efterfrågade och släppte in människor utan att begära någon form av kompensation för eventuell funktionsnedsättning. Men dessvärre fungerar det inte så. Enligt de handikapporganisationer som jag har talat med är det stora problemet att människor med funktionsnedsättning i dag förvägras rätten till arbete. Denna förvägran har blivit starkare, tydligare och mer påtaglig sedan lönebidragsnivåerna sänktes. Det har blivit svårare för funktionshindrade att få tillgång till arbetsmarknaden. Jag kan gärna diskutera och medverka till att vi hittar andra system. Men under tiden pågår en verklighet där funktionsnedsatta förvägras rätten till arbete. Den verkligheten vill jag angripa direkt med de redskap vi har i dag. De heter lönebidrag och Samhall. De ger direkt effekt, och de ger rätt till och möjlighet för människor med arbetshandikapp att få tillgång till arbetslivet.

Herr talman! I måndags deltog jag i ett möte med en förening som heter Hjärnkraft i Gävleborgs län. Det är en förening för människor som på grund av skada eller sjukdom fått någon form av hjärnskada. Den är även öppen för deras anhöriga. I den här gruppen finns det många som har ett osynligt handikapp. Den sortens handikapp medför ju speciella problem. Vi som inte ser funktionshindret har svårt att förstå det. De som arbetar på försäkringskassorna har, trots sin erfarenhet, också många gånger svårt att förstå de här dolda handikappen. Detta skapar stora problem när man inom den här gruppen försöker få t.ex. personlig assistans. Det är svårt för den funktionshindrade och dennes anhöriga att få förståelse för sina problem. Problemen liknar dem som vi vid tidigare tillfällen tagit fram och diskuterat när det har gällt de psykiskt sjuka, t.ex. att en till synes fullt frisk människa kan svälta ihjäl framför ett fullt kylskåp. Den kritik som kom fram vid det här mötet var att man upplevde att försäkringskassans utredare inte alltid är kompetenta. Man kunde få höra från försäkringskassan att om de funktionshindrade klarade av sina toalettbestyr och att äta, behövde de inte så mycket hjälp. Samtidigt upplevde de anhöriga att de blev påtvingade ett större ansvar och ett tyngre arbete än vad som var rimligt. Jag tror att det finns all anledning att följa upp de här signalerna. Frågor man kan ställa sig är: Är det skillnad mellan de små och stora kontoren? Har försäkringskassorna resurser så att de orkar och hinner med att specialisera sig när det gäller de här frågorna? En annan fråga som diskuterades vid mötet var schabloniseringen av ersättningen till personlig assistans. Detta är en förändring som man inte har någon förståelse för. Det var samma motiv som vi har hört vid tidigare tillfällen. Man upplevde att de med små behov fick en förbättring medan de med stora behov fick en försämring. På mötet diskuterades också problemet med flera huvudmän. Detta leder till svårigheter. Allting blir mycket mer onödigt komplicerat. Herr talman! Det är viktigt att vi hjälps åt med att ytterligare förbättra situationen för den här gruppen. Det kan vi göra genom att minska byråkratin i den lagstiftning som finns, genom att få ett klargörande när det gäller insatserna enligt LSS, genom att stödet till personer med funktionshinder blir mer lättillgängligt och genom att ansvaret mellan stat, landsting och kommuner blir så klart att den enskilde inte bollas mellan olika instanser. Här kan jag passa på att yrka bifall till reservation 15. Herr talman! Jag skulle också vilja säga några ord om bilstödet. Jag tycker att det är mycket olyckligt att regeringen signalerat om stora besparingar på anslaget till bilstödet innan den planerade översynen genomförts. Det har, som vi har hört vid flera tillfällen, skapat en onödig oro. Jag hoppas att utredningen av bilstödet blir heltäckande och att representanter från handikapprörelsen får delta i den här utredningen som sakkunniga. Utöver bifallet till reservation 15 står jag bakom samtliga de reservationer som jag har deltagit i.

Herr talman! Varje gång vi diskuterar handikappolitiken här i riksdagen känner jag ett behov av att säga att jag tror att detta, för de människor som har en särskilt utsatt situation, är det viktigaste politiska området. Det handlar om de människor som varje dag, varje timme, varje minut på dygnet behöver hjälp för att bara leva, bara vara och bara kunna röra sig. Liksom övriga som har varit uppe här i talarstolen, är jag mycket glad för tillkännagivandet till regeringen när det gäller diskriminering i näringslivet. Jag kan väl också säga att det känns litet genant att man skall behöva ta upp en sådan här fråga om något som egentligen är så självklart. Men det är alltid roligt när de motioner man skriver blir föremål för seriös behandling. Herr talman! Jag vill i mitt anförande börja med att yrka bifall till reservation 17. Jag kommer i detta anförande i stort sett att använda mina minuter till att tala om barnen. Precis som Liselotte Wågö tog upp är de osynliga handikappen oerhört viktiga att lyfta fram. De är för många människor svårare att förstå eftersom man inte ser någonting. DAMP och dyslexi, har en mycket svår situation i dag. Men de här bekymren har uppmärksammats på senare tid. En uppenbar orsak till detta är de omfattande brister som kännetecknar samhällets stöd till de här grupperna. Många familjer har beskrivit hur svårt de har haft med att få anpassad undervisning för sina barn i skolan och tillgång till utredning och andra expertkunskaper. Kunskapen om s.k. neuropsykiatriska funktionsnedsättningars betydelse för barnens skolgång har vuxit avsevärt baserat på forskning och utveckling inom såväl det medicinska som det pedagogiska forskningsområdet. Min uppfattning är att denna kunskap ännu inte fått genomslag i samhället. Därmed förhindras att barn och ungdomar med dolda funktionsnedsättningar får adekvat stöd. Kunskapen i sig har ju inget värde om den inte kommer den enskilde till godo. Några kända diagnoser där problemet förekommer är DAMP och dyslexi. Ett annat bekymmer är att den kompetens som krävs för att utveckla stödet kräver målmedveten samverkan mellan kommuner och landsting. Handikappombudsmannen har i ett ganska nyligen avlämnat yttrande över Läs och skrivkommitténs betänkande belyst problematiken. Handikappombudsmannen är mycket kritisk till det här förslaget och hävdar bl.a. att: "kommittén inte berört frågan om de elever som på grund av funktionsnedsättningar riskerar att utveckla mer eller mindre permanenta läs och skrivhandikapp." Handikappombudsmannen skriver vidare i sitt yttrande: "Att kompensera funktionsnedsättningar för elever med läs och skrivsvårigheter är en process med flera samverkande inslag. Skolan måste ha beredskap och kunskap att upptäcka vilka elever som har dolda funktionsnedsättningar. Specialpedagoger och skolhälsovård har här viktiga funktioner att fylla. En pedagogisk utredning i skolan och ett fungerande åtgärdsprogram räcker med stor sannolikhet för att de allra flesta barnen ska nå skolans mål. För ett mindre antal barn behövs mer ingripande åtgärder. Kompletterande utredningar av andra specialister såsom logopeder, läkare, psykologer och specialpedagoger i team kan leda till att en eller flera diagnoser ställs. Det är exempelvis vanligt att barn förutom läs och skrivsvårigheter har andra neuropsykiatriska problem som DAMP/ADHD." När vi har en handikappombudsman som har god kompetens och kunskap tycker jag att vi skall ta väldigt allvarligt på en sådan här kritik. Samtidigt vet vi att den behandling våra barn i ett tidigt skede får för sådana här handikapp faktiskt kan vara det som avgör deras framtid, som avgör hur det blir för dem senare i livet. Man har också kunnat se att om handikappet upptäcks i tid, om det får rätt behandling, om personalen inom barnomsorg, skola osv. har en god utbildning har man lättare att möta elevernas behov och på så sätt kan man underlätta handikappet. I en annan reservation, nr 8, har jag tagit upp frågan om handikappade barns leksaker. I samband med införandet av handikappreformen beslutade riksdagen om ett tillägg i hälso och sjukvårdslagen för att tydliggöra sjukvårdshuvudmännens ansvar för habilitering, rehabilitering och hjälpmedel för funktionshindrade. I propositionen anfördes att landstingen skulle tillhandahålla och finansiera hjälpmedel för den dagliga livsföringen. Vidare framhölls att med detta avsågs hjälpmedel som behövs för att gå i skola och delta i fritids och rekreationsverksamhet. Vad som däremot inte togs upp var behovet av leksaker för att träna och för att utveckla sig. Jag tror att det vore väldigt viktigt att få ett tillägg till lagen för att också garantera att de här barnen får tillgång till de här leksakerna, som ju i och för sig är en behandling. För tids vinnande yrkar jag bifall enbart till reservation 17.

Herr talman! Man skulle egentligen kunna sammanfatta debatten om handikappolitiken med ett enda ord - otålighet. Alla lider vi av den otåligheten. Den innebär att vi ser att samhället är ofullkomligt. Dessvärre klarar vi inte, det kanske vi rent av skulle kunna vara överens om, att utradera denna ofullkomlighet oavsett vilka av oss som utgör majoritet. Men självfallet skall vi så fort det någonsin går försöka att ta itu med alla de bekymmer som har räknats upp. Till den listan kan vi foga ytterligare ett antal områden som inte har nämnts hitintills. Men, herr talman, jag tänkte ändå något ägna mig åt de olika frågor som konkret finns beskrivna i det betänkande som vi nu har att debattera och som upptar ett sextiotal motionsyrkanden. Vi har ganska ofta diskuterat handikappspörsmål under senare tid här i kammaren. Vi har gjort det dels i det besvärliga statsfinansiella perspektivet, dels som ett resultat av det omfattande engagemang som finns i riksdagen, och kanske framför allt i socialutskottet, kring handikappfrågor och funktionshindrades situation. Vi har en betydande samsyn i utskottet och detta resulterar i det här betänkandet i det tillkännagivande som tidigare nämnts och som handlar om att vi vill att regeringen skall undersöka på vilket sätt man kan nå en lösning när det gäller diskriminering i näringsverksamhet. Herr talman! När det gäller handikappolitikens inriktning vidhåller vi socialdemokrater vår uppfattning att handikappolitiken skall bygga på principerna om full delaktighet i samhällslivet, jämlika levnadsvillkor, självbestämmande och tillgänglighet. De handikappreformer som genomförts under senare år har varit inriktade på detta, och då särskilt fokuserat på förbättringar av det individuella stödet. Arbetet bör nu inriktas på att ge statliga myndigheter, landsting, kommuner, organisationer m.fl. förutsättningar att utveckla tillgängligheten i vid bemärkelse inom olika samhällssektorer och verksamheter. Här finns anledning att särskilt notera regeringens beslut från förra veckan att inrätta en nationell handlingsplan för handikappområdet. Vidare kommer socialministern att inrätta en handikappdelegation, bestående av företrädare för handikapporganisationerna. Delegationen skall diskutera och samråda med den statssekreterargrupp som har fått i uppdrag att utarbeta handlingsplanen. Delegationen och statssekreterarna utgör tills vidare en nationell samordningskommitté för handikappfrågor enligt regel nr 17 i FN:s standardregler. Herr talman! När det gäller frågan om lagstiftning mot diskriminering av funktionshindrade på olika samhällsområden och åtgärder för att främja deltagande i samhällslivet på lika villkor är mycket på gång. Jag har redan nämnt vårt förslag till tillkännagivande. Jag har nämnt handlingsplanen. Vidare har regeringen, precis som tidigare har nämnts, aviserat en proposition i maj som gäller förbud mot diskriminering av funktionshindrade i arbetslivet. Remisstiden för den utredningen gick ut i går, och nu är beredningen av detta ärende i full gång i Regeringskansliet. Regeringen kommer därutöver att även fortsättningsvis prioritera funktionshindrade när det gäller arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Vi kan vidare konstatera att Kunskapslyftskommittén har fått tilläggsdirektiv att utreda situationen för studerande med funktionshinder och föreslå åtgärder i syfte att ge funktionshindrade likvärdiga villkor med övriga vuxenstuderande. Statens kulturråd kommer i dagarna att redovisa sitt förslag till utvecklingsinsatser för att främja funktionshindrades deltagande i kulturlivet. Boverket redovisar också i dagarna sin inventering av vidtagna och planerade åtgärder för att öka tillgänglighet i offentliga lokaler och allmänna platser. Den inventeringen kommer sedan att ligga till grund för ett uppdrag från regeringen till Boverket att samordna ett program för generellt ökad tillgänglighet i kommunerna. Herr talman! Lagen om stöd och service, LSS, har nu ungefär fyra år på nacken. Vi börjar få ett antal domar som tolkar lagen. Det ser ut som om dessa begränsar möjligheterna att få stöd och service. Jag delar dock Socialstyrelsens bedömning att det tar längre tid för att få en rättvisande bild av LSS och att det ännu inte är tid att på något sätt fälla en dom över lagen om stöd och service. Samtidigt finns det anledning att vi alla är vaksamma och tillsammans med regeringen noga följer utvecklingen. När det gäller teckenspråksutbildningen har riksdagen nyss beslutat om ytterligare utbildningsinsatser. Det är ett bra steg på vägen för ökad jämlikhet och delaktighet för människor som är döva eller har nedsatt hörsel.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
Herr talman! Jag vill ställa en konkret fråga till Hans Karlsson: Delar Hans Karlsson min uppfattning att situationen för de psykiskt handikappade i många kommuner är ett akut problem?
Herr talman! Det är ganska lätt att konstatera att situationen för psykiskt sjuka har betydande brister. Det finns brister i organisation, det finns brister när det gäller utbildning. Jag tycker att det är väldigt viktigt att det arbete som nu pågår får fullföljas innan vi fäller någon slutgiltig dom över lagstiftningen och över den s.k. psykädel. Vi skall komma ihåg att reformen har genomförts under begränsad tid och i en situation när samhället har befunnit sig i en betydande ekonomisk kris.
Herr talman! Jag anser att även i bistra tider - som jag sade i mitt anförande - måste man i första hand tänka på dem som behöver samhällets stöd bäst. Jag anser att problemen för den här gruppen handikappade är så stora att insatser behöver göras redan nu. Tanken med psykädel var att man skulle integreras i samhället på ett naturligt sätt. Man skulle bo som alla andra och komma in i gemenskapen. Min erfarenhet och de rapporter jag får innebär egentligen att vi har drivit många psykiskt handikappade in i halvkriminella kretsar som utnyttjar dem. Det är fullständigt otillfredsställande att många människor lever under sådana premisser i dag. Har Hans Karlsson någon idé om vad man skulle kunna göra på kort sikt för att minska effekterna av den tendens som finns ute i samhället i dag?
Herr talman! Jag kan inte säga att jag har någon enkel och snabb lösning på de problem som vi alla kan se omkring oss i samhället. Det fanns en stor samstämmighet om genomförandet av psykiatrireformen. Samtidigt skall vi vara medvetna om att i den tidssituation den genomfördes och med den tidspress som varit fanns inte de nödvändiga förutsättningarna för att snabbt nå fram till en bra situation. Jag är i likhet med Liselotte Wågö bekymrad över hur situationen ser ut. Samtidigt vet jag att det pågår ett omfattande arbete för att få en bättre tingens ordning. Jag är för den skull inte helt säker på detta, utan i ett senare skede kan det finnas anledning att ytterligare se över regelverket och hur människor med psykisk sjukdom hanteras i olika situationer. Området är så oerhört komplext att jag inte vill - jag tror inte heller Liselotte Wågö - ta på mig att peka med hela handen och säga att så skall det hela göras för att det skall fixa sig. Det finns skäl att vara rejält ödmjuk inför problemet. I och med att vi avskaffade många av institutionerna och skulle se till att de psykiskt sjuka skulle få leva på samma sätt som vi andra tog vi på oss ett betydande ansvar. Det ansvaret har vi ännu inte fullt ut klarat. Jag hoppas att det skall vara möjligt att klara detta inom de ramar som finns.
Herr talman! Jag har två frågor och önskningar om förtydliganden till Hans Karlsson. Hans Karlsson sade att statssekreterargruppen skall se över underlaget för en nationell handlingsplan och ge statliga myndigheter, kommuner och landsting förutsättningar för att utveckla en handikappolitik. Så uppfattade jag Hans Karlsson. Vad är det enligt Hans Karlssons bedömningar för förutsättningar som saknas i dag för att ge direktiv om att allmänna kommunikationsmedel skall vara tillgängliga? Är det kunskaper eller brister i ekonomin? Vilka förutsättningar skall man utreda? Sedan har jag en fråga om kunskapslyftet. Jag tycker själv att det är ganska uppseendeväckande att man i dag sjösätter ett sådant stort program som kunskapslyftet och helt inriktar det på människor utan funktionshinder. Det är avgränsat. Det är inte tillgängligt eller gjort så att den del av befolkningen som har olika hinder kan ta del av det. Enligt min uppfattning är det önskvärt att vi så snabbt som möjligt utvidgar kunskapslyftet så att även människor med olika typer av fysiska såväl som psykiska funktionshinder också kan vidareutbilda sig. Vilket tidsperspektiv lever Hans Karlsson med i den frågan? Han säger att tilläggsdirektivet tills vidare löser problemet.
Herr talman! Vi börjar med förutsättningarna för tillgänglighet. Ingrid Burman och jag är egentligen överens om att förutsättningarna inte alls är uppfyllda. Däremot finns det en begynnande möjlighet att ta sig an en hel del av problemen. När det gäller kollektivtrafiken fattade riksdagen för ett antal månader sedan beslut att anslå 1 1⁄2 miljarder till trafikhuvudmännen för att ta itu med problemet. Arbetet har genomgått en planeringsfas. Jag tror att det kommer att innebära mera konkreta synliga insatser. Sedan var det kunskapslyftet och situationen för de funktionshindrade. Det är inte så att ingen funktionshindrad deltar i kunskapslyftet. Men problemet är att det finns en mängd frågeställningar som inte var lösta när kunskapslyftet startade. Det är litet förmätet att vilja kritisera kunskapslyftet därför att det finns en del bekymmer. Det är den största vuxenutbildningssatsning som har genomförts.

Herr talman! Jag tror att Hans Karlsson är väl medveten om att Vänsterpartiet inte kritiserar kunskapslyftet. Vi har stött det i riksdagen. Min och Vänsterpartiets kritik går ut på att perspektivet är sådant att det är svårtillgängligt för stora grupper av människor med fysiska och psykiska funktionshinder. Man glömde bort att där krävdes särskilda studie och ersättningsvillkor, tillgänglighet i fråga om lokaler osv. Detta har Vänsterpartiet uppmärksammat i sin motion. Utskottets majoritet, med Hans Karlsson som talesman, har sagt att detta löses genom att kommittén har fått ett tilläggsdirektiv. Det är kanske en lösning på sikt. På hur lång sikt? Vilket tidsperspektiv lever vi med i frågan? Sedan var det frågan om förutsättningarna. Min fråga gällde mer än bara tillgängligheten i de allmänna kommunikationsmedlen. Jag hörde Hans Karlsson säga att statssekreterargruppen skall utreda och ge statliga myndigheter, kommuner och landsting förutsättningar att gå vidare och utveckla handikappolitiken. Jag tolkar Hans Karlssons svar så att det är de ekonomiska förutsättningarna som brister. Innebär det att det i dag finns teknik, kunskap och att behoven är definierade, men att det egentligen bara är en ekonomisk fråga? Är det så jag skall tolka svaret?
Fru talman! Jag skulle nöja mig med att svara nej på den frågan. Så enkelt är det väl inte meningen att jag skall komma undan. I underlaget för gruppen framgår följande: Handlingsplanen skall leda till att samhället bättre anpassas till funktionshindrades behov. I arbetet med att utforma en nationell handlingsplan skall vi gå igenom och belysa hur handikappolitiken kan förbättras på en rad olika områden. Detta skall ske i samråd med handikapprörelsen. Det finns många ofullkomligheter i samhället, Ingrid Burman. Jag tror inte att vi löser alla dem på en gång genom att peka med hela handen i någon bestämd riktning. Visst saknas det pengar. Det saknas också kunskap. Det saknas organisation, och det saknas flera saker för att komma till rätta med problemen på en gång. Vi måste samtidigt konstatera att det vi nu har gjort - när det gäller kollektivtrafiken, uppdraget att ta fram handlingsplanen och vårt gemensamma tillkännagivande - är att vi flyttar fram positionerna rejält på det här området. Vi skall också komma ihåg att vi nu har diskuterat funktionshindrade i en ganska begränsad mening under de här timmarna, men vi har mängder av andra uppgifter i samhället som inte heller är fullkomliga. Jag tror därför att det är vanskligt att bara peka på en enda grupp. Det finns många olika problem som vi behöver ta itu med och där samhället inte är fullkomligt. Det återstår alltså mycket att göra för oss, Ingrid Burman.

Fru talman! År 1492 kom tobaken till Europa. Ganska snart blev den ett kontroversiellt ämne. Under 1500 och 1600-talen var det flera kungar och påvar som talade mot tobaksbruket. Mycket omtalad är skriften A Counterblaste to Tobacco som kung Jacob I av England publicerade anonymt år 1604. Han sammanfattade tobaksrökandet så här: "En vana, som är vämjelig för ögat, avskyvärd för näsan, skadlig för hjärnan, farlig för lungorna och den svarta stinkande röken liknar närmast de fruktansvärda dunsterna i helvetets bottenlösa avgrund." Senare kom det andra exempel på en negativ inställning till tobaken. År 1624 bannlyste påven Urban VIII envar som vågade snusa i kyrkan. Sedan tobaksrökning givit upphov till ett stort antal eldsvådor i Ryssland förbjöds all tobaksrökning där av tsaren år 1634 - ett förbud som upphävdes först år 1697 av Peter den store. I Sverige förbjöd en kunglig förordning år 1687 import av tobak men det förbudet måste återkallas år 1690 därför att det inte hade åsyftad verkan. Varför? Ja, det vet vi i dag mycket mer om. Nikotinet, som är den aktiva substansen i tobak, har mycket kraftiga tillvänjande effekter för en del personer - inte för alla. Här verkar det finnas en individuell variation. För ganska många har tobaken emellertid effekten att det är väldigt svårt att sluta röka. Därför är det så viktigt med förebyggande insatser. Till varje pris skall vi försöka förhindra att unga människor börjar röka. I en motion, vars skrivning också finns i en till betänkandet fogad reservation, talar vi om att väldigt mycket pengar satsas på information på alkoholsidan. Det är naturligtvis bra men en del av de pengarna skulle också kunna kopplas till tobakspreventivt arbete. Vi menar att det behövs ett nationellt handlingsprogram här och att det är en fördel om ungdomarna, den grupp som främst berörs, medverkar till utformningen av ett sådant program. Det är ju inte bara nikotinets egna tillvänjande effekter som är en stark kraft när det gäller det fortsatta tobaksbruket, utan det är också så att industrin uppenbarligen, trots all kunskap som i dag finns, inte tar sitt ansvar. När jag förra veckan satt i ett flygplan och bläddrade i tidningen Scanorama hittade jag en annons för Prince. Man kan se en vacker ung kvinna med bländvita tänder och en fantastisk hy. Hon säger: I go for Prince. Detta budskap går alltså tvärtemot det som Folkhälsoinstitutet, landstingen och alla som sysslar med tobakspreventivt arbete försöker motarbeta. Vi vet ju att kvinnors rökande inte är ett problem bara för kvinnorna själva utan också för eventuella barn som de sätter till världen om de inte förmår sluta röka under den aktuella graviditeten. Vidare tycker vi att arbetet med rökavvänjning borde stärkas, att man borde få ett bättre grepp om hur det är med tillgängligheten i landet. Folkhälsoinstitutet och Socialstyrelsen borde få i uppdrag att göra en sådan kartläggning och komma med förslag där man talar om hur de otillfredsställda behoven skulle kunna tillgodoses. Med detta inlägg yrkar jag bifall till reservation 3 under mom. 4 men naturligtvis står vi i Folkpartiet bakom de övriga reservationer där vi finns med bland undertecknarna.

Fru talman! Med jämna mellanrum kommer tobaksfrågan upp till debatt. Det är inte mycket som har skett mellan dessa debatter så vad jag nu skall säga blir ett upprepande av vad jag sagt för inte alltför länge sedan. Rökningen är ett stort hälsoproblem och kommer att så förbli under en lång tid framåt. Om jag blir kvar i riksdagen kommer jag att vara tjatig i den här frågan. Alla reservationer i detta betänkande som jag står bakom har jag alltså haft uppe tidigare. När det gäller marknadsföringen av tobaksvaror har ingenting hänt sedan vår senaste debatt. Från Socialdepartementet har det signalerats att det skall komma ett förslag som berör den indirekta tobaksreklamen, och det är väl bra. Men ännu har vi inte åtgärdat den helsidesreklam som finns i facktidningar - ett problem som jag tidigare har tagit upp. Det är stora fina reklambilder i facktidningarna, som ju inte bara hamnar hos försäljarna utan som också går ut till ungefär 100 000 butiksanställda och deras anhöriga. Därför fortsätter jag med att återkomma med förslaget om att all tobaksreklam utöver den som finns i direkt anslutning till försäljningen av tobak skall vara förbjuden. Också när det gäller tobaksautomater fortsätter jag att hävda att dessa skall vara förbjudna om de inte står i utrymmen som minderåriga icke äger tillträde till. Fru talman! Tänk om vi avsatte 0,25 % av vad staten tar in på tobaksskatten och gav det t.ex. till En Rökfri Generation för information i skolorna! Då skulle man få den summa som man säger sig behöva för att klara en riksomfattande kampanj mot tobaken. Visst är det väl konstigt att vi som tydligt har beskrivit hälsoproblemen som stora och allvarliga problem inte skall kunna avsätta en del av de pengar som staten tar in på skatterna och att staten inte har råd med kraftfullare insatser! Det behövs en bättre satsning för att stoppa tobaksbruket bland ungdomarna. För att komma till rätta med de hälsoproblem och de besvär som tobaksröken medför är det nödvändigt att vi får fler rökfria miljöer. När det gäller restaurangerna väntar jag fortfarande på en förbättring så att grundregeln är att det skall vara rökfritt. Men det kan finnas utrymme för rökarna om röken inte blir en olägenhet för övriga gäster och de anställda. Det finns restauranger som har ordnat detta på ett bra sätt. Tyvärr är de alltför få. För min egen del avstår jag allt oftare från att delta vid middagar där jag riskerar att hamna i ett rökmoln. Jag vet att jag inte är ensam om att göra ett sådant ställningstagande. Nu väntar jag på den dagen då restaurangägarna inser att vi är många som inte tycker om tobaksrök och att rökfritt kan vara ett säljargument. Rökkupéerna på tågen har jag länge varit kritisk till. Där har det skett en liten förbättring, men det är fortfarande inte bra. På den linje jag åker har man plockat bort rökkupéerna men tillåter rökning i det lilla utrymmet vid avstigningen. Det är en lösning som hade varit acceptabel om rökutrymmena hade placerats i tågets ändar och om utrymmena haft en bra ventilation. Visst är det underligt att teknikerna kan konstruera ett så avancerat tåg som X2000, men de har inte lyckats förse det med en vettig ventilation i rökutrymmena. När det gäller rökavvänjning anser vi att det är så angeläget att kvinnor avstår från rökning under graviditeten och att barn får växa upp i en rökfri miljö att vi föreslår att de blivande föräldrarna skall erbjudas gratis eller subventionerad rökavvänjning. Fru talman! Jag står bakom samtliga mina reservationer men nöjer mig med att yrka bifall till reservation 4.

Fru talman! Alla är numera överens om att tobaken utgör en synnerligen stor hälsofara. Det som kan upplevas som egendomligt är att så många ändå fortsätter att röka, trots att man vet om farorna. Därför behövs enligt min åsikt mer forskning i beteendevetenskap så att kunskap kan fås om hur man påverkar den personliga livsstilen. Under senare år har värdefulla lagförändringar skett vad gäller tobak. Det känns alldeles utmärkt att det har funnits en så stor samstämmighet här i riksdagen för att fatta de besluten. Jag skall ta några exempel. I offentliga lokaler är det numera inte tillåtet att röka. Jag håller med om att de restauranger som inte känner att de är offentliga lokaler borde ta sig en funderare för att göra rökfritt där. Direkt tobaksreklam är förbjuden. Förslag om att förbjuda även den indirekta reklamen är under utredning. Ungdomar under 18 år får inte köpa tobak. Dessa beslut har resulterat i att attityden till tobak förändrats. Det är bra. Det är nödvändigt. På många håll har man intensifierat arbetet med tobaksprevention. Exempelvis i mitt hemlän, Kalmar län, har Folkhälsocentrum startat ett värdefullt arbete i skolorna, där eleverna själva är ambassadörer och informatörer om rökningens skadeverkningar. Vid ett samtal med dem berättade de för mig att det bekymmersammaste är lärarna. Det är de som har svårast att leva i den rökfria skolan. Men bland ungdomarna har resultaten varit goda. Jag tror att anledningen till det är att det ger bättre resultat när ungdomar möte ungdomar. Olika rapporter har visat att om man skjuter upp såväl den generella tobak som alkoholdebuten är det många som aldrig börjar. Det är just det som är vinsten. De flesta storkonsumenter av tobak har enligt alla rapporter börjat före 20 års ålder. Alltså skall stor kraft läggas på att påverka ungdomar och barn så att de inte börjar röka. Trots att det hänt mycket positivt med dessa förebyggande insatser måste arbetet ändå fortsätta med samma styrka eftersom det tar lång tid att få ett fullständigt genomslag. Landstinget i Stockholm tror sig ha sparat 5 miljarder genom förebyggande sjukvård sedan slutet av 70-talet. 1 miljon kronor som satsas på förebyggande arbete mot tobak ger 60 miljoner tillbaka på två år, säger Hans Gilian vid Centrum för tobaksprevention. Antalet dödsfall i hjärt och kärlsjukdomar har minskat drastiskt de senaste tio åren. Det är, tror han, tack vare kampanjer. Jag vill, fru talman, även nämna sekundär prevention, dvs. den förebyggande verksamheten när någon redan har drabbats av sjukdom, t.ex. hjärtinfarkt. Det har visat sig att när sjukvårdspersonalen, främst läkaren, tar itu med frågan, informerar och har ordentliga samtal har oftast den som aldrig tidigare varit motiverad att sluta röka blivit motiverad efter det att man fått den första varningen. Jag vill påstå att det finns stor risk när resurserna till sjukvården skärs ned att tid inte kan avsättas för denna viktiga information, den viktiga förebyggande sekundärpreventionen. Givetvis är det viktigt inom alla områden, men jag tror att det är särskilt viktigt när det gäller rökningen, speciellt om man i grupper kan träffa många och kan vara stöd åt varandra. Fru talman! När de som frivilligt försökt få rökfrihet - jag tänker på SAS - har det inte alls visat sig att de t.ex. fått färre resenärer för det. Därför är det viktigt att stimulera att man frivilligt tar itu med frågan. Beträffande tobaksautomater har jag tillsammans med Thomas Julin många gånger i denna kammare lyft fram frågan. Vi tycker att det är helt fel att ungdomar som inte får köpa tobak när de är under 18 år ändå kan göra det i tobaksautomater. Jag står givetvis bakom reservationen om detta, men för tids vinnande yrkar jag bifall till reservation 5 som handlar om rökavvänjning. Det är väldigt viktigt för dem som väl bestämmer sig för att sluta röka att man ger dem all hjälp som finns för att stödja dem i det beslutet. Jag har träffat väldigt många som har velat sluta röka men inte klarat av det. Man har varit så bunden av nikotinet. I sådana fall är det väldigt viktigt att man satsar så mycket resurser som möjligt för att stödja rökfriheten. Också detta kan med fördel ske i grupper där olika personer stöder varandra. Jag tackar för ordet.
Fru talman! Det är inte länge sedan vi behandlade frågan om tobak. Den är lika aktuell, så jag skall säga några ord. På tobakens område har vi nått ganska långt under senare år, detta beroende på att vi haft enighet i denna kammare - det tror jag på det bestämdaste - men också på grund av att all medicinsk expertis pekar på faran för hälsan när det gäller bruk av tobak. Även om vi nått framgångar på detta område finns mycket mer att önska. Denna kammares högsta önskan vore nog om vi fick våra unga att avstå från att bli rökare. Unga flickor är den grupp som man verkar ha siktat in sig på när det gäller marknadsföringen. Marknadsföringen av tobak har begränsats genom lagstiftning, men enligt mångas mening är det inte tillräckligt. Då gäller det i första hand inte lagstiftningen utan uppföljningen av lagen. Vi ser fortfarande hur reklamen breder ut sig vid försäljningsställena, fastän lagstiftaren sagt att man skall iaktta särskild måttfullhet vid reklam. Uppföljningen av lagen måste därför skärpas. Konsumentverket håller på att ta fram nya riktlinjer för marknadsföringen av tobaksvaror. Vi hoppas att detta skall ge resultat på området ganska snart. När det gäller den indirekta tobaksreklamen vet vi att det är betydligt svårare men vi hoppas inte omöjligt. Detta är en fråga som diskuteras inom EU. Direktivförslaget har lämnats till Europaparlamentet. Man kan säga att det rör på sig även i denna fråga. Man kan undra om det enbart är lagstiftarna som skall ta ansvar för det stora problem som tobaken innebär. Här efterlyser man producenternas ansvar. Priset och tillgängligheten genom åldersgräns har varit en del av de vapen som har varit ganska effektiva för att begränsa bruket av tobak. Nu har den stora ökningen av smugglingen bidragit till att läget har försämrats. Detta ser utskottet mycket allvarligt på. Det har kommit förslag från Skatteflyktskommittén om en mängd förändringar för att komma till rätta med denna ökning. Ett av förslagen innebär en förbättring av kontrollen av punktskattepliktiga varor som förs in i landet. Tullen kommer att få ökade resurser och befogenheter att kontrollera fordon efter väg. En proposition på detta område väntas inom kort. Information och upplysning om tobakens skadeverkningar är och skall så förbli en av de åtgärder som skall användas för att få ungdomar att avhålla sig från att bli rökare. Ja, låt mig säga att detta med information är nog det viktigaste instrumentet. Folkhälsoinstitutet gör stora och goda insatser på detta område. Det är mycket viktigt att information om tobakens skadeverkningar når ut till barn, ungdomar, deras föräldrar och lärare. Skolan har en viktig uppgift att påverka elevernas attityder och förhållningssätt till tobaken. Det är också mycket viktigt att man inte utsätter andra för rökning. Även här är barnen en prioriterad grupp, men också andra har rätt att slippa att bli utsatta för tobaksrök. Vi i denna kammare har gjort mycket i och med den lagstiftning som vi har tagit fram för att offentliga lokaler och andra samlingsplatser skall vara rökfria. Men när det gäller rätten till rökfria områden på restauranger och andra matställen finns det mycket kvar att önska. Här måste kommunernas tillsyn bli bättre. I samband med att kommunerna sköter tillsynen av alkoholtillstånden för de utskänkningsställen som har ett sådant bör man också kontrollera att det finns rökfria alternativ och ta upp detta i sin bedömning av lämpligheten. Man får inte heller glömma bort andra ställen. De måste ju också bli uppmärksammade. Jag vill uppmana alla som driver sådana näringsställen att skärpa sig, så vi slipper att skärpa lagstiftningen. Fru talman! Med detta korta inlägg vill jag yrka bifall till hemställan i betänkandet och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Jag skall bidra till att spara kammarens tid genom att fatta mig kort i denna debatt. Det finns inte heller några moderata reservationer i frågan. Anledningen till att vi inte har reserverat oss till förmån för något av yrkandena i betänkandet är att de flesta av dem går vidare på den svenska inslagna, men tyvärr misslyckade vägen, dvs. en fortsatt reglering. Verkligheten har tydligt visat att den politiken inte ger avsedd effekt. Det har med alla mått mätt varit en enorm ökning av smugglingen efter det att den senaste skattehöjningen trädde i kraft i augusti. Enligt professorn vid Polishögskolan, Leif G W Persson är vinstmarginalen så stor att smugglingsligorna kan förlora var tredje långtradare med smuggelcigaretter utan att det gör något. De tjänar ändå så pass mycket på denna brottsliga hantering. Alla inser att den här ordningen ställer seriösa handlare inför det orimliga valet antingen att också bli ohederliga eller att slå igen sina butiker - och allt detta trots att avsedd effekt på tobakskonsumtionen inte uppnåtts. Enligt min mening och den moderata meningen visar detta att det inte hjälper att fortsätta med fler restriktioner och högre skatter. Situationen är ju redan sådan att de redan har blivit kontraproduktiva. Restriktionerna påverkar egentligen inte attityden hos människor. Det som de påverkar är människors beteende, ett beteende som i det här fallet handlar om att gå över till att röka massor av billiga smuggelcigaretter i stället för lagligt inhandlade cigaretter. Det som man skulle göra är i stället att satsa på sådana långsiktiga antirökkampanjer som tidigare har gett mycket goda påvisbara resultat. Det är den väg som är rimlig att gå om målet verkligen är att minska tobaksskadorna.

Fru talman! Det råder i den här kammaren mycket stor samstämmighet om att tobaksrökningen är ett av våra allra största hälsoproblem. Det bekräftas också i all medicinsk forskning att tobaksrökningen verkligen är ett mycket allvarligt problem för människors hälsa. Det är dessutom ett ganska onödigt problem, skulle jag vilja påstå. Tobaksrökningen fungerar ju så att om man som tonåring kan avstå från att börja använda tobak är det ytterst få som i vuxen ålder börjar att röka. Därför är det viktigt att insatserna på tobaksområdet riktar sig just till ungdomsgrupperna för att i preventivt syfte försöka att förhindra att unga människor börjar att röka. Detta med 18-årsgränsen har diskuterats, om det är bra med en lag eller inte. Vi har här i riksdagen varit mycket eniga om att detta är en bra lagstiftning på flera sätt. Den minskar tillgängligheten för unga människor. Som all annan lagstiftning har den också ett preventivt syfte. Lagstiftning påverkar attityder. Finns det en lag mot någonting uppfattas det som ett förbud mot något som inte är bra och som därför bör undvikas. Därmed har denna lagstiftning en attitydpåverkan som är positiv. Det finns, som sagt, en bred samstämmighet kring målen när det gäller tobaksrökningen. Vi vill alla minska användandet av tobak, och vi vill alla så länge som möjligt försöka att förhindra att unga människor börjar att röka. Skillnaden ligger i medlen. Det gäller framför allt de medel som inkräktar på den fria marknaden. Det finns ju litet olika åsikter om hur långt man bör gå och hur långt som det är möjligt att gå. Men även på det här området har åsiktsskillnaderna krympt ihop. Det märks i den debatt om indirekt reklam som nu förs. Bredden på uppslutningen för en sådan lagstiftning har blivit mycket större. Detta diskuteras även inom EU. För ett antal år sedan skulle man knappast ha kunnat drömma om att en sådan här diskussion skulle ha kommit så pass långt inom EU. Det visar också att man tar problemet på allvar. I detta betänkande, som bara tar upp en del av dessa frågor, är skillnaderna mycket marginella. När det gäller frågan om ett förbud mot automater är det ett förslag som Thomas Julin och Miljöpartiet har lagt fram. Det syftar till att begränsa tillgängligheten för ungdomar. Vi övriga har uppfattat det så, att eftersom det finns en lagstiftning som säger att tobak inte får säljas till den som är under 18 år gäller detta oberoende av vilken försäljningsmetod som används. Om tobaken säljs i automater eller direkt över disk är det inte någon skillnad. Det är den som tillhandahåller tobaken som har ansvaret att se till att underåriga inte får köpa tobak. Därför är detta mera en metodfråga, en fråga om hur man fördelar ansvaret. Jag håller delvis med Miljöpartiet när det gäller de rökfria miljöerna. Här finns det en del ytterligare att göra. Men jag tror inte att det är lagstiftningen som behöver ändras, utan jag tror att tillämpningen behöver skärpas upp. Kommunerna och länsstyrelserna har tillsynsansvar över att det finns lokaler där man kan undgå att bli utsatt för rök medan man är där och äter. Det är litet dåligt på sina håll i dag. Att ha en liten spaljé mellan två utrymmen, så att man på ena sidan skall kunna sitta i en s.k. rökfri miljö och på andra sidan kunna sitta och röka är ju knappast en tillfredsställande lösning. Detta måste man göra någonting åt. Men lagtexten medger egentligen inte detta. Det står att det skall vara ett avskilt utrymme. Då måste det i rimlighetens namn uppfattas som ett ur röksynpunkt avskilt utrymme och inte på något annat sätt. Jag delar uppfattningen att man bör göra något åt problemet. Men jag tycker att lagstiftningen räcker till. Därför har jag inte ställt upp på reservationen, utan jag yrkar bifall till utskottets förslag. När det sedan gäller informationsinsatser av olika slag håller jag med om att man naturligtvis bör kunna göra en hel del till. Det görs ju också en hel del, men insatserna kanske i något större mån borde rikta sig till speciella grupper. Utöver ungdomar är det ju bland unga kvinnor som rökningen har ökat. Det är uppenbart att det finns ett speciellt behov av riktade insatser mot den här gruppen. Speciellt handlar det om att varna för rökning i samband med graviditet osv. Man tror ju annars att den här kunskapen är väldigt spridd bland människor och att det inte skulle behövas särskilt mycket mer information, eftersom alla borde vara ganska klara över hur det ligger till med tobaksrökning. Men det är uppenbart att det behövs mer information. Som sagt var tillgodoses det mesta inom ramen för betänkandet. Jag yrkar därför bifall till detta.
Fru talman! Roland Larsson tar upp frågan om rökning på restauranger och menar att lagstiftningen räcker. Men på små restauranger som har mindre än 50 platser kommer man runt den här lagstiftningen. Det finns ju väldigt många restauranger, bl.a. här i Gamla stan, som just har så få platser att de klarar sig undan lagstiftningen. Sedan kan jag hålla med om att det är tillsynsmyndigheten som kanske borde vara litet mer restriktiv. Men problemet är att det är olika tillsynsmyndigheter när det gäller reklam och marknadsföring och när det gäller lokaler. Det är litet olyckligt. Det borde vara en tillsynsmyndighet som har ansvaret för hela tobakshanteringen.
Fru talman! Precis som Thomas Julin säger är det ju på de mindre restaurangerna som lagen inte riktigt får den effekt som var tänkt. Men det är viktigt att komma ihåg att lagstiftningen inte har gällt så länge. Man får ju hoppas på att den har inneburit en attitydförändring även hos dem som driver restauranger och att de kommer att beakta lagstiftningen när de bygger om sina restauranger. Detta med att inte omfatta de allra minsta restaurangerna, de minsta enheterna, är ju ett sätt att ge dem en övergångstid. Men jag är övertygad om att om någon har en restaurang med 50 platser i dag och tänker sig att bygga om den, kommer vederbörande att tillse att det blir en rökfri del i restaurangen. Det är en fråga om att låta attityderna få genomslag även bland dem som driver den här typen av verksamhet. Sedan finns det ställen där man inte respekterar lagstiftningen alls. Det har jag sett exempel på. Men det är ju uppenbart ett problem som man måste komma åt genom tillsyn. Att det här brister på sina håll är vi på det klara med, men även här måste det naturligtvis få ta litet tid. Problemet är väl att det inte har gått tillräckligt lång tid för att man skall kunna se effekterna av lagen. Annars håller jag fullständigt med Thomas Julin i sak. Det är inte acceptabelt att man skall behöva bli utsatt för rök när man är ute på restauranger eller andra ställen.

Fru talman! Jag inbillar mig att det här är ett föga politiskt ämne att diskutera. Jag dristar mig att citera en tidigare riksdagsledamot, Hans Lindblad, som gick upp i talarstolen och sade: Fru talman! I det här ärendet talar jag inte som företrädare för mitt parti. Det här ärendet kan jag. I mitt fall handlar det inte om kunnande, utan om erfarenhet, precis som när det gäller alla andra som i ungdomen förföll till missbruket att röka. Jag har inte tänkt åstadkomma någon revolution på det här området, inte på de närmaste månaderna. Men så småningom måste man väl genom vittnesbörd kunna komma dithän att en folkresning bokstavligen uppstår. Alla måste ju förr eller senare inse - och jag talar då om rökarna - att det inte finns så mycket i tillvaron som kan vara dummare än att låta en massa pengar, ofta arbetsinkomster, gå upp i rök mitt framför näsan på en. Det är som ni, fru talman, och alla andra märker inte precis något vetenskapligt upplägg på det här anförandet. Jag ber alla kamrater som missförstår mig om ursäkt. Men jag tycker att vi i riksdagen angriper rökningen på fel sätt. Detta är första gången jag talar i det här ärendet. Jag har varit i riksdagen i 22 år. Jag har många gånger funderat över hur man skall kunna påverka omgivningen, och gärna halka med själv så att man slutar röka. Den förlösningen upplevde jag för cirka fyra år sedan. Den som hjälpte mig till insikten att rökning i stort sett är det dummaste man kan företa sig, vet fortfarande inte om det. Det är en god vän som bor i samma stad som jag själv. Genom att studera honom och många andra rökare har jag förstått att det är förfärligt fånigt. Man drar i sig något som uppenbarligen endast är till förfång. Man drar i sig, inhalerar som det heter, med luften och så blir man förändrad invärtes. Det är bara till nackdel. Man försämrar kroppens kärlfunktioner och en hel del annat. Så småningom dör man kanske en för tidig död. Det kan ske under plågor. Där stannar jag vid skräckvisionerna. Jag tror inte att det är de som kommer att åstadkomma en förändring i bruket av tobak. Jag tror i stället att vi måste försöka engagera fler före detta rökare i en verksamhet som blir pedagogisk. Jag hoppas att alla kamrater som har talat i ärendet genom åren inte missförstår mig om jag ger uttryck för att det är fel pedagogik. Jag säger det för att vi allihop bör kunna samla oss till någonting mer effektivt, nämligen att angripa problemet med dem som har hamnat i den dåliga vanan. Det är ju en förskräckligt dålig vana som leder till ohälsa. Jag tror, fru talman, att vi skall försöka börja om från början. Jag har all respekt för de kamrater och ledamöter i kammaren som engagerar sig i detta, men jag tror inte att vi med de vanliga betänkandena minskar tobaksrökningen särskilt mycket. Det är ju ändå meningen. Syftet är det allra bästa. Vi bör bestämma oss för att vi nu ska bortse från de statliga inkomsterna på området - det är inte så lätt - och sedan se till att det blir kampanjer som verkligen tar sikte på de människor som är mottagliga för insikten om att rökning är ett fördärv. Det är det ju. Det finns ingen mening med det. Kan man göra något som är dummare än att låta slantarna gå upp i rök mitt framför näsan, i den egna åsynen? Det finns de som gjort lustigheter av detta. Det finns ju andra njutningsmedel som i så fall inte är dyrare och som man kan avstå ifrån. Jag har förhört mig om det finns rökare bland de kamrater som har talat om detta. Det är de som möjligen kan missionera i den här frågan. Men vi måste gå en annan väg än den som riksdagen hittills har gått. Jag är ledsen att behöva säga att jag inte tror att vi kommer så långt på den här vägen. Jag hoppas att någon tar replik på mig så att jag får komma tillbaka till talarstolen i ärendet.
Fru talman! Jag begärde inte replik på Göthe Knutson för att han skulle återkomma, men det blir väl så i alla fall. Eftersom Göthe Knutson fick mig att återkomma till kammaren efter middagsuppehållet kan jag inte låta bli att ta en replik. Jag tycker att kammaren har vidtagit åtgärder som har varit helt riktiga. Om vi ser tillbaka på vad som hände på rökområdet för tio år sedan, var det inte mycket vi fick igenom. Motioner och engagemang fanns från många ledamöter, men det var ett kompakt motstånd i alla partier, t.o.m. i mitt, mot att få igenom någonting. Men plötsligt lossnade det på något sätt. Det var väl efter långt idogt arbete från många håll. Vi vet att vi har gjort mycket. Vem kunde tro att flyg, restauranger och konserthallar skulle bli rökfria? Jag tycker att vi har åstadkommit mycket. Det skall vi vara tacksamma för. Jag tror också att vi har påverkat många. Det är många människor som har slutat röka. Det finns mycket att göra. Vi har nyss diskuterat att de unga över huvud taget inte skall börja. Men om det finns något område där vi faktiskt har vunnit terräng är det inom det här området, även om vi alla tycker att det går för sakta. Jag tycker inte att vi behöver ha dåligt samvete. Jag tror också att det är bra metoder. Vi anslår medel för att göra informationen lättillgänglig i skolor. Vi ger pengar till Folkhälsoinstitutet som bedriver en mycket fin uppsökande verksamhet.

Fru talman! Jag tackar min vän Rinaldo Karlsson för att han gick upp i talarstolen. Annars hade det blivit platt fall för mig i det som jag inbillar mig är ett mycket angeläget ärende. Jag lyfter på hatten för och respekterar alla som är engagerade. Mycket klokt har säkert blivit sagt. Men likafullt blir det alltfler rökande ungdomar. Nu vet vi statistiskt att det är fler flickor som faller till föga för den här förfärligt dumma vanan, för det här sättet att "umgås" som det heter. Så finns det de som talar för att det inte gör någonting om man feströker. Det blir litet rapsodiskt det här, fru talman, men vad är feströkning annat än ett bevis på ett slags osäkerhet. Man kommer bort på någon bjudning och då har man i alla fall alltid en cigarett att ta till. Då har man, bokstavligen, någonting att hålla i. Det säkrar uppträdandet. Det finns det många som vittnar om. Så är det då de förfallna. Eftersom jag själva har hört till den gruppen med en förbrukning på så där en 40 cigaretter om dagen, så kan jag, precis om alla andra, vittna om att man ju inte mår bra av det här. Dessutom rinner det i väg en massa pengar. Nu är det emellertid så att hälsan kan prioriteras i själva förkunnelsen om det här. Och jag inbillar mig i alla fall att om ett antal, gärna några tusen, f.d. rökare går ut i en organiserad kampanj mot rökningen, så kan man komma ett stycke på väg. För det första som inträffar är att medierna tar fatt i det. Det är i så fall första gången som medierna engagerar sig.
Fru talman! Först och främst vill jag säga till Göthe Knutson att flera av oss som har talat i den här frågan faktiskt är f.d. rökare. Det gäller både mig och Roland Larsson. Göthe Knutson talar om att man måste söka en annan väg. Men hur ser vägen ut? Göthe Knutson har mest beskrivit det här med en kampanj. Men det måste väl vara mer tanke bakom den väg som han beskriver, och den saknar jag. Nu får han möjlighet att beskriva den.
Fru talman! Jag tackar Thomas Julin för den uppmaningen. Det är klart att man måste åstadkomma en folkrörelse, bokstavligen, om det skall leda till verkliga resultat. Ansträngningar i syfte att få folk att bli uppskrämda har ju gjorts. Sedan slutar det dessvärre, åtminstone på det stora hela, med att ett antal människor slutar. Men fler kommer till. Ungdomen är naturligtvis en speciell målgrupp för det som jag föreställer mig måste bli en kampanj. Det är naturligtvis ledsamt att höra att ungdomar, särskilt flickor numera, börjar röka i allt större utsträckning. Och så försvinner en hel del rökare i andra kanten. De går bokstavligen över stupet. Dödligheten är ju ganska stor. Men det skrämmer tydligen inte, för så har det varit i massor av år. Då måste man ju i varje verksamhet som bedrivs fundera över vilka nya metoder som måste till. Då skall man inte skämmas över att åtminstone tänka i begreppet kampanj. Och hittills har man misslyckats. Jag har naturligtvis observerat, fru talman, att den röda lampan blinkar. Men eftersom det här är första gången som jag tar upp det här under 23 riksdagsår, kommer jag nu dels att sluta, dels hoppas att också fler tar replik.

Fru talman! Ordet "idrott" är en samlad benämning för fysisk aktivitet som människor utför för att få motion, för att få rekreation eller för att uppnå tävlingsresultat. Den här definitionen tycker jag egentligen skulle omprövas. Den är för bred. Idrott, motion och friluftsliv bör inte klumpas ihop i definitionen "idrott". Omprövas borde också Riksidrottsförbundets inflytande över medelstilldelningen för t.ex. Cykelfrämjandet, Livräddningssällskapet, Sportfiskeförbundet och Friluftsfrämjandet. Den här breda motions och friluftslivsverksamheten borde i stället få en egen budgetpost där man själv kan söka pengar i syfte att stärka den bredare verksamheten. Jag har en fråga till Lars Lilja, som är en av de utskottsrepresentanter som sitter i Idrottsutredningen. Är det här sådana frågor som Idrottsutredningen kommer att lägga fram förslag om? Fru talman! Idrottsrörelsen är vår största folkrörelse med nära 3 miljoner medlemmar. Medlemmarna är organiserade i föreningar eller korpklubbar, vilka samtliga är organiserade under Riksidrottsförbundet, RF. 7 000 av dessa är elitidrottare. 745 000 tävlar inom sin gren. Och hela 3,6 miljoner människor beräknas motionera regelbundet med eller utan föreningsanknytning. Idrott och motion engagerar verkligen många. Problemet vad gäller idrotten i förhållande till det breda motions och friluftslivet är att alltför mycket fokuseras kring tävling och elitverksamhet. Vår största folkrörelse har i och med detta, anser jag, tappat mycket av sin själ och sin idealitet; allas möjlighet till deltagande. Jag tror att vi måste våga ta politisk ställning i den här frågan. Vi måste ha tydliga idrottspolitiska och friluftspolitiska mål. Vi får inte förledas in i den kommersiella sfär där elitidrotten verkar i dag. Politikernas centrala uppgift måste vara att ge goda förutsättningar främst för barn och ungdomsverksamhet, för flickor och pojkar, samt i andra hand också goda förutsättningar både för män och kvinnor att hålla sig vid god hälsa till en rimlig kostnad. Senast den 31 maj skall Idrottsutredningen komma med sitt betänkande. De flesta frågor partierna har motionerat om kommer också att behandlas i den här utredningen. Men jag hoppas att detta inte skall hindra oss från att debattera frågan i dag. Idrottens finansiering är som sagt bekymmersam. I och med att den kommunala ekonomin har minskat och det statliga stödet har skurits ned är det ekonomiskt svårt för idrotten. Ett annat problem är också att elitidrotten har ökat sina kostnader genom att avlöna både tränare och spelare. Det här har inneburit att många klubbar står inför mycket svåra finansiella problem. Det har även uppdagats att svarta pengar har betalats ut via vissa klubbar. De som får lida för detta är våra barn och ungdomar och den breda rörelsen. Men också idealiteten hotas. För att garantera individen en trygghet anser därför Vänsterpartiet att Riksidrottsförbundet måste stärka sina ekonomifunktioner. Det behövs utbildning i vilka skyldigheter man har som arbetsgivare och utbildning i bokföring och ekonomi. En möjlighet att snabbt komma till rätta med ekonomiska oegentligheter inom idrotten är att låta auktoriserade revisorer granska elitklubbarnas årliga årsredovisningar. Vänsterpartiet har ett särskilt yttrande vad gäller detta i betänkandet. Men det finns även andra problem med idrottens finansiering. Det är den ökande finansieringen med intäkter från spel, reklam och sponsring. Samhällsstöd är viktigt för att skapa långsiktighet i planering av verksamheten. Vänsterpartiet anser att marknaden och kommersialiseringen inte kan garantera välbefinnande och folkhälsa på lika villkor för alla. Risken är att när samhällsekonomin blir sämre förvisas idrotten till spel och reklammarknad. Det här innebär att idrottsrörelsen tappar sin frihet och sin oberoende ställning. Det är viktigt att beslut vilar på demokratisk grund och att idrotten blir tillgänglig för alla, oavsett kön, etnisk bakgrund eller klasstillhörighet. Herr talman! Vägen är lång till jämställd idrott. Idrotten har en mycket stark hierarkisk uppbyggnad, en patriarkal maktstruktur. Kvinnorepresentationen inom den organiserade idrotten är i genomsnitt 35 %. Troligen är det så att kvinnor bara får 35 % av de samlade resurserna, vilket också avspeglar sig i vår möjlighet till demokratiskt inflytande. I Gertrud Åströms fritidsutredning visar de analyser som gjorts att kvinnor missgynnas i jämförelse med män vid användandet av medel inom fritidsområdet. Men inte bara kvinnor är underrepresenterade i den svenska idrotten, utan även barn och ungdomar ur arbetarklassen. Från den ekonomiskt starkaste femtedelen av hemmen är 72 % av pojkarna medlemmar i en idrottsförening och 65 % av flickorna. Från de familjer med allra svagast ekonomi är 36 % av pojkarna och endast 13 % av flickorna medlemmar i någon idrottsförening. Det här är skrämmande siffror. Vad svarar socialdemokraterna med för att jämna ut de här ojämlikheterna? Vänsterpartiets lösning för dagen är reservation 2, som jag härmed också yrkar bifall till. Här tar vi upp handlingsprogram för ökat deltagande på lika villkor för alla samt att breddidrott som innefattar friluftsliv och motion i olika former skall få en starkare roll än den har i dag. Fru talman! Till sist proffsboxning. Säga vad man vill om förbud, ibland är det befogat, ibland motverkar det sitt syfte. Men min och Vänsterpartiets uppfattning är att vi fortsättningsvis skall säga nej till proffsboxning. Det behövs därför heller ingen utredning i frågan, som motionen föreslår. Utredningspengarna kan i stället på ett bättre sätt användas för t.ex. ökat föreningsdeltagande för dem med allra sämst inkomst. Proffsboxning är medicinskt inte försvarbart. En sport som har som högsta mål att nocka sin motståndare kan inte vara rimlig att säga ja till. Amatörboxning med skydd och starkt regelverk är en annan sak. Syftet att skada varandra och att verksamheten innebär vadslagning måste vi säga nej till. Det är oetiskt att vadslå om att slå ut hjärnfunktioner. Jag kan faktiskt inte ens en gång tänka mig en utredning. Tack!

Fru talman! I detta betänkande behandlas ett antal motioner som rör idrottsfrågor väckta under den allmänna motionstiden 1997. De allra flesta motionerna berör frågor som behandlas av den nu arbetande Idrottsutredningen. Idrottsutredningen skall lämna sitt slutbetänkande innan den 31 maj detta år. Utskottet anser att dess arbete inte bör föregripas. Jag vill ändå passa på att kommentera vissa delar av betänkandet. När det gäller kristdemokraternas motion Kr510 om vikten av att idrottsrörelsen får ett reellt inflytande i Idrottsutredningen vill jag nämna följande: Som ledamot i denna utredning kan jag efter ett års arbete konstatera att de politiskt tillsatta ledamöterna har en bred erfarenhet från arbete inom idrottsrörelsen. Till utredningen har dessutom knutits 4 sakkunniga och 13 experter. Bland experterna finns representanter från bl.a. Riksidrottsförbundet, Sveriges Olympiska Kommitté, Svenska Innebandyförbundet, Svenska Gymnastikförbundet, Svenska Fotbollförbundet och Friluftsfrämjandet. Under arbetets gång hålls från sekretariatets sida kontinuerliga kontakter med idrottsrörelsen. Utskottets slutsats är att idrotten har ett fullt acceptabelt inflytande på utredningsarbetet. Ett annat problem som aktualiserats det senaste året är bolagiseringen inom idrotten. Vad innebär det om en förening väljer att bedriva sin verksamhet i t.ex. aktiebolagsform i stället för som ideell förening? Ett försök till detta gjordes av Djurgårdens IF Hockey i höstas. Detta gick inte att genomföra därför att Ur ideologisk synpunkt kan man ha många åsikter om det lämpliga i att driva traditionell folkrörelseverksamhet, i det här fallet idrott, i aktiebolagsform. Det starkaste argumentet emot är demokratiaspekten. en röst. Det är medlemmarna som har makten, inte den som äger flest aktier. Man bör dock ha klart för sig att bolagsbildning är mycket vanligt inom idrottsrörelsen. Många större föreningar och även idrottens paraplyorganisationer bedriver vissa delar av sin verksamhet, exempelvis förlagsverksamhet och marknadsföring, i bolagsform av den enkla anledningen att det är rationellt och ekonomiskt fördelaktigt. Det som var speciellt i "Djurgårdsfallet" var att själva idrottsverksamheten, ishockeylaget, skulle drivas i aktiebolagsform. Denna diskussion har lett till att RF tillsatt en utredning för att se över vilka alternativa associationsformer idrott skall kunna bedrivas i. Idrottsutredningen har även fått tilläggsdirektiv för att bedöma konsekvenserna för den statliga idrottspolitiken om idrottsföreningar väljer att bedriva sin verksamhet i andra associationsformer än den ideella föreningen. Som fri och obunden folkrörelse måste idrotten och dess demokratiskt valda ombud själva välja vilka associationsformer man skall tillåta. Vår uppgift som politiker är att vara tydliga när det gäller konsekvenserna av att driva verksamheten i den ena eller den andra formen. Det uppdraget har Idrottsutredningen. Fru talman! Jämställdhetsarbetet inom idrotten är en annan fråga som tas upp i några motionsyrkanden. I direktiven till Idrottsutredningen framgår det att vid arbetet med framtagande av nya mål för idrotten skall kommittén utgå från att kvinnor och män får lika möjligheter att bedriva idrott. Utredningen skall också redovisa sina förslag ur jämställdhetsperspektiv. År 1989 satte Riksidrottsmötet som mål att vid inledningen av det nya seklet skulle jämställd idrott vara en realitet. År 1995 konstaterade RIM att det var en bra bit kvar till målet och genomförde därför stadgeändringar som innebar att samtliga RF och DF organ som väljs av respektive stämma skall bestå av lika många manliga som kvinnliga ledamöter. Dessutom beslöts att i specialförbund och specialdistriktsförbund skall valberedningar och styrelser bestå av kvinnor och män. År 1997 konstaterades att den totala andelen kvinnor i SF-styrelser uppgick till 26 % och i DF-styrelser till 38 %. RF-stämman beslutade då att ytterligare intensifiera arbetet med att öka den kvinnliga representationen i beslutande organ inom idrottsrörelsen. En ny rapport skall föreläggas RF-stämman 1999. ges detaljerade återrapporteringskrav vad gäller jämställdhetsarbetet. Utskottet anser att det är av största vikt att jämställdhetsarbetet inom idrottsrörelsen påskyndas. Fru talman! När man läser motionerna som handlar om idrott kan man konstatera att de i vissa fall ställer krav på idrottsrörelsen. Sett utifrån perspektivet att staten på olika sätt bidrar till idrotten med mer än en halv miljard kronor kan det vara berättigat att ställa krav. Om man å andra sidan funderar en stund på vem som skall se till att saker och ting blir gjorda får man kanske stanna upp ett tag. De fina planerna och programmen görs ofta av tjänstemän på RF eller ett DF. Sedan ligger det praktiska arbetet på den ideellt arbetande ledaren i föreningen. Han eller hon kanske jobbar heltid och ägnar ändå ett par tre kvällar i veckan åt att träna ett ungdomslag, organiserar Bingolottoförsäljning, ser till att tröjorna blir tvättade, organiserar föräldrar som kan köra till nästa bortamatch osv. Allt detta görs utan någon som helst ersättning. Det är den personen som vi tycker skall vara välutbildad tränare och kunna blanda lek och träning, som skall lära sina ungdomar demokratiska arbetsformer, som skall jobba med integration, som skall gå den där tränarkursen andra helgen i maj i stället för att vara tillsammans med familjen. Det är den ideellt arbetande valberedningen som efter 25 telefonsamtal misslyckas med att hitta en ny ordförande som skall ta ansvaret för jämställdheten. I många föreningar är det svårt att rekrytera nya ledare för ungdomsgrupperna, samtidigt som vi politiker tycker att idrottsrörelsen skall ta ytterligare socialt ansvar. I många specialförbund och specialdistriktsförbund är det ingen kamp om styrelseplatserna. Däremot är det en kamp för valberedningarna att hitta personer till styrelseplatserna. I den verkligheten kan en del av våra krav på idrotten kännas övermäktiga för dem som har att se till att kraven uppfylls. Sedan finns naturligtvis också den andra verkligheten där styrelseuppdragen är prestigefyllda och det finns betydligt fler kandidater än platser - och där kvinnorna har svårt att få sina rättmätiga styrelseuppdrag. Jag tror dock att den första bilden av verkligheten är den vanligaste. Avslutningsvis några ord om proffsboxningen. För drygt ett år sedan hade vi en debatt om detta här i kammaren. Argumenten torde vara desamma i dag från oss motståndare och från de motionärer som vill att frågan skall utredas. Anledningen till att utskottet avstyrker motionerna om utredning är precis som senast, dvs. i huvudsak rent medicinska. Redan på 60 talet konstaterades att upprepade slag mot huvudet gav allvarligare skadeverkningar än man haft anledning att räkna med. Med dagens förfinade medicinska mätmetoder finns det absolut ingen anledning att misstänka att resultatet skulle bli annorlunda än tidigare. Till det kan man dessutom lägga att dagens vältränade idrottsmän, i detta fall boxare, torde slå betydligt hårdare än vad de gjorde för 25 år sedan. Jag vill också påminna om att utskottet i början på 80-talet behandlade motioner om att även förbjuda amatörboxning. Vid detta tillfälle inhämtades remissyttrande från Svenska Läkaresällskapet. Eftersom klara bevis för amatörboxningens skadeverkningar lades fram var Läkaresällskapet berett att tillstyrka motionen om förbud även mot amatörboxning. Nu blev det inte utskottets beslut. Jag vill dock nämna att utskottet delar uppfattningen att många boxningsklubbar gör en stor social insats - inte minst genom att engagera många invandrarungdomar. Fru talman! Jag yrkar avslag på samtliga motioner och bifall till utskottets hemställan i betänkandet.
Fru talman! Jag har en fråga till Lars Lilja. Den gäller FN:s barnkonvention. FN:s barnkonvention betonar att barndomen har ett värde i sig. Den utgår från fyra grundprinciper: Barnets bästa, rätten till liv och utveckling, rätten att framföra sina åsikter och få dem respekterade samt rätten att skyddas mot övergrepp och diskriminering. Enligt artikel 31 skall konventionsstaterna bl.a. tillhandahålla lämpliga och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet samt för rekreations och fritidsverksamhet. Jag undrar om Lars Lilja anser att Riksidrottsförbundet lever upp till detta när vissa barn och ungdomar på grund av elitsatsningar stängs ute ur föreningslivet eller låter dem sitta på avbytarbänk match efter match. Jag undrar om barnkonventionen har diskuterats i Idrottsutredningen.
Fru talman! För det första har vi inte diskuterat barnkonventionen i Idrottsutredningen. För det andra vet jag inte riktigt vad Charlotta Bjälkebring egentligen menar. Det är inte Riksidrottsförbundet som driver det praktiska idrottsarbetet. Det görs ute i föreningarna runt om i landet med hjälp av, för det mesta, ideellt arbetande ledare. Jag kan hålla med Charlotta Bjälkebring att man i vissa föreningar inte har skött barn och ungdomsarbetet på ett acceptabelt sätt. Men det beror i de flesta fall på att någon eller några ledare inte har gjort jobbet på ett acceptabelt sätt. Just de misstagen och felaktigheterna får tyvärr stort genomslag i massmedierna, precis som det som händer i elitidrotten också får ett oerhört stort genomslag i massmedierna. Precis som en tidigare talare sade, måste man ha klart för sig att elitidrotten omfattar ungefär 7 000 utövare i landet. Det skall jämföras med de tre miljoner medlemmarna idrottsföreningarna har.
Fru talman! Enligt min åsikt har inte barnkonventionen fått något genomslag inom idrottsrörelsen och RF. FN:s barnkonvention antogs redan 1989. Det är många år sedan. Riksidrottsförbundet måste ha det övergripande ansvaret över att utbilda och leda de ledare som gör arbetet som är viktigt för många barn. Fast jag låter kritisk här i dag, har jag haft otroligt mycket glädje och nytta av idrottsrörelsen. Jag engagerar mig därför mycket i denna viktiga fråga. Det är viktigt att RF tar tag i detta och informerar och utbildar sina ledare om vilka konventioner Sverige har skrivit under på FN-nivå. Det är viktigt att barn får delta på lika villkor utan att bli undanträngda ur föreningsverksamheten på grund av olika elitsatsningar. Jag tycker att det är en viktig fråga för Idrottsutredningen att ta tag i.
Fru talman! Först och främst håller jag inte med Charlotta Bjälkebrings analys av problemet med bredd och elit. Det är inte diverse elitsatsningar som på olika sätt har slagit ut breddidrotten. Däremot kan jag hålla med om att det i vissa sammanhang finns en viss utslagning när man har kommit upp i en viss ålder. Jag vill påstå att den finns inom många andra fritidsaktiviteter också. Om jag gillar att sjunga och vill vara med i en bra kör, så får jag inte vara med där om jag inte är tillräckligt bra. Just den svenska folkrörelseidrotten är unik just för att vi i ett internationellt perspektiv har en oerhörd bredd på barn och ungdomsidrotten. De flesta ungdomar som kan och vill har möjlighet att utöva idrott på ett i stora stycken positivt sätt, även om det, som Charlotta Bjälkebring säger, i vissa undantagsfall kan begås en del misstag. Jag tycker att svensk idrott och svensk idrottsrörelse har all anledning att vara stolt över den verksamhet som man bedriver. Jag försökte i mitt anförande argumentera när det gäller just problemet att vi ställer en massa krav på ledare som skall jobba på sin obetalda tid, att vi skall utbilda och att vi skall göra allt möjligt. Jag tycker att det är riktigt, men det är inte alltid så enkelt.

Fru talman! För att undvika missförstånd vill jag påpeka att jag inte hävdade att man skulle förbjuda amatörboxningen. Jag tog det bara som ett exempel, därför att den diskussionen hade också varit uppe. Jag ville sätta det i relation till diskussionen om förbudet mot proffsboxning. Jag tror att de medicinska resultat som man skulle få fram i en diskussion om proffsboxningen förmodligen skulle visa ungefär samma sak som under den diskussion man hade på 80-talet om amatörboxningen. Jag tycker alltså att amatörboxningen skall vara kvar, därför att den gör i många stycken en stor social insats, som jag sade i mitt anförande.

Fru talman! Jag vill först yrka bifall till motion Kr510, yrkande 1. På grund av ett missöde från min sida har jag inte reserverat mig på den punkten i utskottet. Idrott i olika former spelar en viktig roll i många människors liv. Många utövar idrott aktivt, men ännu fler får en rik fritid som intresserade åskådare. Idrott kan bidra till en god folkhälsa och ett rikare socialt liv med meningsfulla aktiviteter. Flera miljoner svenskar deltar som aktiva eller ledare i någon idrottsförening. Hälften av alla barn tas om hand av idrottens ideellt arbetande ledare. De flera hundra tusen ideellt arbetande ledarna gör ett arbete och en insats som för samhället som helhet är ovärderlig. Jag vill gärna instämma i vad Lars Lilja har sagt om det ideella arbete som ledare och föräldrar ställer upp med. Det är verkligen en folkrörelse, och folkrörelserna spelar en viktig roll för att kanalisera engagemang och skapa gemenskap i en förening eller på en ort. Idrotten spelar en viktig fostrande roll för många barn och ungdomar. Många unga har inom idrottsrörelsen lärt sig ansvarskännande och gott kamratskap. Det är många pojkar och flickor som är med i en idrottsförening och ägnar en stor del av sin fritid åt idrottande. Man känner sig delaktig i en positiv gemenskap. Man lär sig vad ansvarstagande och vad samarbete innebär. Man får följa regler, och sanktioner följer om man avviker från dem. Idrottens roll som ungdomens fostrare är viktigare än någonsin i vår tid, när ungdomsvåld, droger och rasism ser ut att vara ett växande problem. Därför bör idrottsrörelsen i större utsträckning betona de etiska frågorna. Idrotten kan bidra till att förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra droger, och idrottens etiska hållning och avståndstagande från dopning och idrottsanknutet våld är viktigt inte minst därför att elitidrottare utgör förebilder för barn och ungdomar. Även idrottsledare och tränare bör avstå från droger och vara goda förebilder. Det är viktigt att barn och ungdomsidrotten utformas så att den inte medverkar till utslagning och elittänkande. För att svensk idrott även i framtiden skall kunna fostra idrottsutövare på toppnivå fordras satsningar på de många människornas idrottsutövande. Bredd och elitidrott är varandras förutsättningar. Breddidrott bidrar till människors välbefinnande och minskar riskerna för sjukdom. Elitidrottarna fungerar som inspiratörer och förebilder. Inom barn och ungdomsidrott, liksom i skolans idrott, är det mycket viktigt att ge flickor större utrymme än de har i dag. Det finns delar av svensk idrottsrörelse som ännu inte i alla stycken har fått komma till sin rätt. Jag vet att handikapporganisationerna fortfarande anser att tillgänglighet både till arenorna och till idrotterna kan göras bättre. Handikapprörelsen har större ekonomiska svårigheter än idrotten i övrigt. Man har små biljettintäkter och måhända färre sponsorer. Kvinnoidrotten är heller inte så medial. Den behöver en starkare ställning vad gäller träningstider och tillgänglighet till arenorna. Arbetet med jämställdhet är mycket viktigt. Jag tror också att det är viktigt att både mäns och kvinnors erfarenheter och värderingar får påverka idrotten. Vi har i vår motion också påpekat att idrotten spänner över en lång rad områden: fysiologi, medicin, teknik och samhällsvetenskap. Vi tycker att utbildning och forskning är en förutsättning för idrottens utveckling. Med tanke på idrottens betydelse för våra barn och ungdomar är det viktigt att idrottsledarna ges god utbildning. De pengar som samhället satsar på idrotten får hög verkningsgrad genom de ideella krafternas engagemang. I en tid med inte alltför stora samhällsresurser borde det vara naturligt att satsa på den ideella sektorn. Vi föreslog i vår motion att 30 miljoner utöver regeringens förslag skulle gå till idrotten. Tyvärr har riksdagen avslagit det. Allt detta och mycket därtill skall den sittande utredningen dissekera och så småningom presentera. I ljuset av utredningens resultat kommer vi på nytt att få ta ställning till många av dessa frågor. Därför har jag i övrigt avstått från att reservera mig för vår motions hemställanspunkter.
Fru talman! Detta betänkande behandlar motioner som rör idrott väckta under allmänna motionstiden. Med hänvisning till att de flesta motionerna rör frågor som behandlas av idrottsutredningen - precis som Lars Lilja har sagt - vars arbete avslutas i maj i år, ämnar jag inte uppehålla mig vid dessa motioner. Men jag vill understryka att jag delar uppfattningen om idrotten och dess ledare, och jag instämmer i alla vackra ord som sagts. Motion Kr506 av Gullan Lindblad m.fl. är emellertid av en annan karaktär. Elisabeth Fleetwood har inledningsvis berört denna motion, som handlar om utredning gällande proffsboxning i Sverige. Motionärerna erinrar om att proffsboxningsförbudet infördes 1969 utan att frågan varit föremål för någon egentlig utredning. I många andra sammanhang efterlyser man utredningar om sådana inte utförts alls eller inte utförts på mycket länge. Nog kan man påstå att de 28 år som förflutit sedan lagen infördes är en lång tid. Mycket har hänt sedan dess. Vi har i dag 15 svenska proffsboxare som inte kan utöva sin sport i det egna landet. Men det är fritt fram att åka över till grannlandet Danmark och delta i matcher som vi sedan kan se på TV i Sverige. För några veckor sedan avslöjade boxaren Paolo Roberto att illegal pricerfighting förekommer i vårt land, dvs. proffsboxning av illegal karaktär med vadslagning. Det är en totalt okontrollerbar verksamhet. Nu har verkligheten kommit i fatt oss. Vi vet att en illegal verksamhet förekommer. Vad görs? Man vågar inte ens tillsätta en utredning. Den illegala proffsboxning som förekommer i vårt land uppmärksammas just i dag av BBC i England. Det var i England som man angav de illegala avarterna av verksamheten som förekom som en av grundorsakerna till att man tillät proffsboxning där. Fru talman! Det är min förhoppning att man så småningom kommer till insikt om att en utredning bör tillsättas. Tills vidare får jag nöja mig med att yrka bifall till reservation nr 4.

Fru talman! I betänkandet behandlas en motion som är undertecknad av mig och Berndt Sköldestig som handlar om kommersialisering av idrotten. Lars Lilja var inne på detta i sitt anförande förut. Som idrottsvänner har vi känt en tveksamhet inför den utveckling som vi ser inom idrottsvärlden. Jag tror att idrotten lever oerhört farligt om man stör den sofistikerade balans som måste finnas mellan lek och allvar inom idrotten. Om det blir alltför mycket pengar, alltför mycket allvar och alltför mycket kommersialism finns risken att ingen längre vågar slå en klackspark. Då finns risken att idrotten förlorar litet grand av sin själ. Den diskussionen får vi ta på läktare, i omklädningsrum och i andra sammanhang. Som politiker tycker jag att Lars Lilja på ett väldigt klokt sätt beskrev det förhållningssätt som vi bör ha. Jag håller med om hela hans resonemang när det gäller politikens förhållningssätt till idrotten. Det måste vara idrotten själv som bestämmer och avgör i vilken form den vill uppträda och organisera sin verksamhet. Men det är viktigt att vi som politiker tydligt talar om vilka villkor som gäller om idrottsrörelsen väljer det ena eller det andra eller det tredje alternativet. Jag tror att de allra flesta inom idrottsrörelsen - jag har en känsla av att det också gäller de allra flesta politiker - kände att man hade passerat gränsen för vad som kan betraktas som en ideell verksamhet som förtjänar det samhällsstöd som vi ger när Djurgårdens Visserligen hävdade en del idrottsledare i det sammanhanget att det inte är något stöd att tala om. Då tycker jag att man vilseleder litet grand. Även om det inte är så rasande mycket pengar som vi ger i direkta anslag här ifrån huset ger vi ju ett ganska ansenligt stöd till idrottsrörelsen i form framför allt av subventioner till arenaidrotten. Det gäller planhyror och inte minst befrielse från att betala ordningskostnader vid större engagemang. Det handlar framför allt för de stora publiksporterna fotboll och ishockey om väldigt mycket pengar. Det handlar om stora belopp. Om man bildar aktiebolag, där vinsten av verksamheten går till enskilda aktieägare, tror jag att de allra flesta känner att man har passerat gränsen för vad som är en ideell organisation. Sedan finns det naturligtvis en gråzon som inte är alldeles enkel, som Lars Lilja sade. Det förekommer bolagskonstruktioner inom en stor del av idrottsrörelsen. Men det finns ändå - i alla fall tycker jag det - en tydlig gräns. Djurgården passerade den. Jag vill påstå att man passerade den med ordentlig råge. Lars Lilja sade som sagt att det krävs tydlighet. Om jag får vara litet elak kan jag säga att jag tycker att han förlorade litet grand av denna tydlighet när han avslutade sitt anförande. Han sade att den idrottspolitiska utredningen skall titta på frågan om bolagisering och undersöka var gränsen går för när samhället inte längre skall ge samma stöd som till ideella organisationer. Det är bra att det utreds. Det är bra att det studeras. Det är bra att man gör de sofistikerade avvägningarna. För att återvända till tydligheten tror jag att det inte är oväsentligt att vi här i kammaren ändå uttalar i vilken riktning vi tycker att översynen av reglerna skall gå. Det är inte oviktigt att vi som enskilda politiker talar om hur vi ser på det som hände med Djurgårdens IF och vad som händer inom andra delar av idrottsrörelsen. Jag skulle vilja ställa en fråga. Jag förstår att Lars Lilja inte kan ta på sig rollen att tala för hela den idrottspolitiska utredningen, men jag vill ändå fråga vad han anser personligen. Hur ser han på denna utveckling? Delar han min uppfattning att man har passerat gränsen för vad som kan betraktas som ideell verksamhet när man går så långt som en del har gjort och bildar renodlade aktiebolag? Tycker han som jag att det måste få konsekvenser för det stöd som man erhåller från statsmakterna?
Fru talman! Lars Stjernkvist berörde många frågor i sitt anförande, men han ställde också en konkret fråga beträffande min personliga uppfattning om bolagisering av ideella föreningar. Som han sade i slutet av sitt anförande: Bedriver man en verksamhet i aktiebolagsform är det ju ett aktiebolag och inte en ideell förening. De här associationsformerna är ur juridisk synpunkt inte alltid helt lätta. Jo, aktiebolagsformen är mycket enkel att hantera. Den ideella föreningen är däremot inte alls så enkel. Min uppfattning är följande: Ett aktiebolag kan rimligtvis inte påräkna någon form av statligt stöd. Det gör ju inte heller, kan man säga, en elitklubb i dag. Det statliga stöd en elitklubb kan åtnjuta är i form av lokalt aktivitetsstöd, och detta får man givetvis utifrån den ungdomsverksamhet man bedriver. När det gäller polisbevakning tycker jag att om verksamheten bedrivs i aktiebolagsform är det rimligt att aktiebolaget betalar den extra polisbevakning som krävs för ett arrangemang. Som exempel kan jag nämna att jag för några veckor sedan såg en friidrottsgala i Globen. Det var 9 000 åskådare, men jag såg inte en enda uniformerad polis. Däremot har jag varit och sett ishockey några gånger, och i samband med de matcherna fullkomligt dräller det av poliser. Det är alltså en viss skillnad på mentalitet hos publiken i de här olika idrotterna. Därför tycker jag att det är väsentligt att klargöra att det vid sådana här tillfällen är rimligt att aktiebolag skall stå för kostnaderna. På den kommunala sidan handlar det, som Lars Stjernkvist också sade, om hyror för anläggningar, planer, ishallar och annat. Bedriver man verksamheten rent kommersiellt i aktiebolagsform skall man givetvis betala marknadsmässiga hyror. Det är min uppfattning.
Fru talman! Både Lars Lilja och jag har uppenbarligen egna erfarenheter av idrotten vilka har präglat våra synpunkter. Jag var på ett annat idrottsarrangemang som påverkade mig väldigt mycket när det gäller de här frågorna. Det var en allsvensk fotbollsmatch, där jag knappt såg någonting av vad som hände på planen därför att jag var omringad av en hord poliser som försökte se till att vi kunde sitta någorlunda tryggt och säkert. Det som förundrade mig var att man i en del ansvariga klubbar ifrågasätter klubbarnas eget ansvar för det här. Jag insåg ganska snabbt att om inte klubbarna själva försöker göra vad de kan för att förhindra den här utvecklingen kommer bara ett ytterst litet fåtal att i framtiden gå på den här typen av arrangemang. Det blir möjligtvis jag och några fanatiker till som står ut med det här. Sedan kan jag till min glädje konstatera att Lars Lilja nu var precis så tydlig som han själv efterlyste att man skulle vara i sitt huvudanförande. Jag är mycket nöjd med det här tillägget. Jag konstaterar att han och jag har samma grundinställning i de här frågorna. Med all respekt för att vi skall utreda saker grundligt tycker jag att det är viktigt att idrottsrörelsen får ett så snabbt besked som möjligt. Förhoppningsvis blir det ett beslut i linje med vad Lars Lilja och jag tycker. Då kanske vi slipper fler sådana här plågsamma historier, t.ex. Djurgårdens IF, där idrottsrörelsen behöver föra den här typen av diskussioner därför att vi som representanter för statsmakterna inte tydligt har talat om vilka spelregler som skall gälla.
Fru talman! Jag instämmer till stora delar i vad Lars Stjernkvist har sagt. Jag kan också hålla med honom om att problemet har varit att det finns ett antal idrottsklubbar med en supporterskara - jag vet egentligen inte om jag vill kalla dem supporterskara, för jag tror att deras huvudintresse inte är idrott utan något annat - som har ställt till en hel del problem ute i landet och som har medfört stora kostnader för samhället genom de bevakningsinsatser som krävs. Man kan analysera det här från två synpunkter. Den ena frågan man kan ställa är: Är det idrottens fel att det är på det här sättet, eller är det ett symtom på något annat i samhället? Det är en synpunkt man kan ha. Den andra frågan är: Vad har idrottsföreningarna för ansvar? Där kan jag hålla med Stjernkvist. Min känsla är att det har brustit litet i ansvar hos en del av dessa föreningar. Det har naturligtvis att göra med att det egentligen inte har inneburit några större kostnader för föreningarna att hantera det här problemet. De kostnaderna har staten stått för på olika sätt. Jag vill nog påstå att vi är tämligen överens om hur den här saken skall hanteras i framtiden.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 3. I betänkandet berörs en del aktuella livsmedelsfrågor. De flesta frågorna tas upp på ett bra sätt. Centerpartiet anser dock att Sverige kan komma att behöva gå längre vad gäller salmonellafrågan, vilket jag kommer att beröra om en stund. Mat berör oss alla, till vardags som till fest. Jag tror att alla människor från och till funderar över maten - när vi handlar, när vi sitter vid matbordet osv. Givetvis tittar vi på pris och färskhet, främst genom datummärkningen. Men jag tror också att många funderar på varifrån maten kommer, hur den har odlats, hur djuren har haft det och i vissa fall också hur människorna som jobbat med att framställa maten har det. Nu dyker det också upp en del nya saker eller begrepp i affärerna. Vi har en livsmedelsgrupp kallad functional food, t.ex. hälsofil - särskilt bra för magen. Ett annat begrepp är genmodifierad mat och ännu ett annat bestrålad mat. I denna mängd av funderingar har Konsumentverket efter en undersökning kommit med det glädjande beskedet att alltfler handlar miljömärkta varor, alltifrån hagmarkskött och ekologiska livsmedel till miljövänliga bilvårdsprodukter. En högutbildad kvinna i storstad handlar mest miljövänligt av alla, men männen knappar in på kvinnornas försprång. Jag tycker att det är viktigt att denna positiva utveckling håller i sig. För att det skall vara möjligt är det viktigt att märkningen fungerar. Jag vill i dag särskilt nämna ursprungsmärkningen av nötkött, då denna är mycket aktuell i och med reglerna om ett oberoende kontrollorgan från den 1 april. Centerpartiet anser att det är mycket viktigt att ursprungsmärkningen av nötkött kan fortsätta. Jag har uppfattat jordbruksminister Åhnberg som att man kommer att lösa denna fråga och därmed även kunna behålla ursprungsmärkningen efter den 1 april. Jag vill, fru talman, ha besked av Michael Hagberg om detta stämmer. När det gäller bestrålning av örtkryddor har jag förvånats litet över att kryddorna inte har varit märkta och kontaktat Livsmedelsverket. Där har jag, positivt nog, fått till svar att anledningen till att märkningen saknas är att kryddtillverkarna har bedömt att de hittills inte behövt använda bestrålning. En lekmannamässig slutsats är väl att kvaliteten på örtkryddor måste ha höjts jämfört med tidigare, och det är bra. Med adress till kryddtillverkarna, eller kryddimportörerna, vill jag säga: Fortsätt på den vägen! Vi är många konsumenter som inte kommer att köpa bestrålade örtkryddor. Sedan skall jag ta upp frågan om salmonella. Salmonellan är ju en av de mest kända infektioner som överförs från djur till människor, vanligen genom bakterier i livsmedel. Smittorisken är stor. I Sverige är det ändå ganska sällsynt att någon insjuknar i salmonella. Det har att göra med vårt långvariga arbete på området. Detta skall jämföras med hur det är i EU där många människor faktiskt dör varje år. Det är svårt att göra beräkningar. Olika siffror nämns, från ett hundratal till kanske något tusental. I samband med medlemskapet i EU erhöll Sverige garantier om att import till landet av bl.a. färskt kött, ägg samt levande nötkreatur och svin skall vara fria från salmonella. Trots detta har det sedan dess varit problem med salmonella i importerat kött. Vi i Centerpartiet har påtalat detta ett antal gånger i frågor, interpellationer och olika andra debatter eftersom vi ansett att regeringen inte har tagit problemen på tillräckligt stort allvar. Vi tycker att det har gett resultat, bl.a. i form av Livsmedelsverkets omfattande garantiprojekt. Vi tycker också att årets betänkande är väsentligt tydligare än förra årets. Bl.a. skriver utskottet: "Utskottet har givetvis inte någon annan uppfattning än motionärerna - när det gäller konsumenternas berättigade krav på säkra livsmedel. Inte minst gäller detta upprätthållandet av garantierna i fråga om salmonellafritt kött och det otillfredsställande i den nuvarande situationen." Regeringen har under hösten 1997 ställt krav på att de garantier som vi erhöll vid inträdet i EU skall infrias. Vi i Centerpartiet anser att regeringen nu måste fortsätta att konsekvent driva denna linje och t.o.m. överväga att gå längre om så behövs. Om de svenska garantierna inte kan upprätthållas bör regeringen pröva frågan huruvida Sverige i EU skall verka för möjligheten att införa importförbud gentemot de länder som inte respekterar de svenska salmonellagarantierna. Vi anser nämligen att det är oerhört viktigt att Sverige fortsatt har salmonellafria livsmedel. Avslutningsvis, fru talman, vill jag säga att kommunerna, som har ansvaret för att importen kontrolleras, sannolikt måste ges mera resurser så att de kan fullgöra sina kontrolluppgifter. Jag utgår från att regeringen återkommer till den frågan när Livsmedelskommitténs arbete är klart.